Fru talman! Vi behandlar nu justitieutskottets betänkande nr 20 om teleoperatörernas skyldigheter vid hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning. Inledningsvis vill jag yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationen. Jag vill något kort ändå beröra vad detta betänkande huvudsakligen innehåller. Det behandlar regeringens förslag att de teleoperatörer som tillhandahåller telefonitjänst, mobil teletjänst eller fasta teleförbindelser, och vilkas verksamhet är av betydande omfattning, skall svara för att deras telesystem är uppbyggda och utformade på ett sådant sätt att tvångsmedel på teleområdet, hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning, kan verkställas. De tvångsmedel som hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning utgör är av utomordentligt stor betydelse som instrument för inhämtande av uppgifter vid bekämpande av allvarlig brottslighet. Den snabba tekniska utvecklingen på teleområdet och den avreglerade telemarknaden, bl.a. innebärande fler aktörer på marknaden, har ändrat förutsättningarna och försvårat möjligheterna att genomföra beslut om dessa tvångsmedel. I propositionen, vars förslag också utskottet ställt sig bakom, föreslås lagändringar som ålägger teleoperatörerna en skyldighet att se till att deras telesystem möjliggör att tvångsmedel på teleområdet alltid kan verkställas. Det gäller de teleoperatörer som beviljats tillstånd enligt 5 § telelagen att inom ett allmänt tillgängligt telenät tillhandahålla telefonitjänst, mobil teletjänst eller fasta teleförbindelser. Detta innebär att teleoperatörerna kontinuerligt, t.ex. vid byte till ny teknik, måste se till att möjligheterna finns till hemlig teleavlyssning och teleövervakning. Teleoperatörerna föreslås vidare svara för att innehållet i och uppgifter om telemeddelanden som avlyssnas eller hämtas in görs tillgängliga, så att informationen enkelt kan tas om hand. Det skall också åligga teleoperatörerna att se till att systemen är utformade så att verkställandet av beslut om hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning inte röjs. Teleoperatörerna skall svara för de kostnader som hänför sig till anpassning av telesystemen, medan Polisen även i fortsättningen skall ersätta teleoperatörerna för de kostnader som uppkommer vid varje enskild verkställighet. juli 1996. Det föreslås också en övergångsperiod fram till den 1 juli 1997 för att teleoperatörer som före ikraftträdandet fått tillstånd att driva televerksamhet skall ges tillfälle att anpassa systemen. Fru talman! Det som jag nu har redovisat, betänkandets huvudsakliga innehåll, råder det inga delade meningar om i utskottet. Däremot har en motion avlämnats rörande lagreglering av polisens användning av s.k. överskottsinformation. I propositionen på s. 20 berörs frågan om överskottsinformation med anledning av att några av remissinstanserna i sina yttranden över departementspromemorian kritiserat att promemorian inte behandlar frågan om s.k. överskottsinformation. Regeringen anför att frågan bör övervägas i ett bredare sammanhang och närmast med anledning av Polisrättsutredningens slutbetänkande Tvångsmedel. Detta betänkande har remissbehandlats och övervägs nu i Justitiedepartementet. Polisrättsutredningen anser dock att det inte finns skäl att reglera polisens rätt att använda överskottsinformation. Frågan om användande av s.k. överskottsinformation är ingalunda ny, precis som Kia Andreasson nyss nämnde. Redan 1976 uttalade Lagrådet i ett yttrande till justitieutskottet i samband med riksdagsbehandlingen av proposition 1975/76:202 med förslag om regler för telefonavlyssning vid undersökning i brottmål skäl för en sådan lagreglering och lade också fram ett förslag i frågan. Justitieutskottet ansåg då bl.a. att problematiken med överskottsinformation inte var begränsad till telefonavlyssning, utan samma svårigheter kunde uppkomma vid andra tvångsmedel, såsom brevkontroll, husrannsakan eller ingripande enligt bevissäkringslagen. Redan då anförde utskottet att här borde eftersträvas en generell lösning för olika typer av tvångsmedel. Därefter har frågan behandlats av Tvångsmedelskommittén, av Narkotikakommissionen och av Edenmankommissionen. Vid alla dessa berörda utredningsarbeten, som remissbehandlats, har en stor majoritet av remissinstanserna intagit en negativ hållning till en lagreglering. Senast, alltså innan behandlingen av dagens betänkande, redovisade regeringen sin inställning i frågan i en proposition från 1988/89 om vissa tvångsmedelsfrågor och anförde då att detta var en fråga som lämpade sig mindre väl för lagstiftning. Bl.a. menade departementschefen att Tvångsmedelkommitténs förslag skulle kunna få negativa följder för möjligheterna att komma till rätta med allvarlig brottslighet i vissa fall. Jag föreställer mig också att det inte är alldeles enkelt att lagreglera om s.k. överskottsinformation, t.ex. vilket slags information som får användas eller inte användas, och att det bl.a. är skälet till att man inte redan har genomfört detta. Med en begränsning eller avgränsning av vilken information som får användas dyker det förmodligen upp nya problem och gränsdragningstvister. Frågan gäller också principen om överskottsinformation över huvud taget: vad för slags information, var eller hur man har fått del av den samt frågan om det inte är rimligt att polisen i vissa fall skall få använda sig av sådan information för att komma åt grov brottslighet. Jag har full respekt för den personliga integriteten, men jag kan också tänka mig att allmänhetens förtroende skulle kunna svikta om polisen inte tog till vara sådan information som var viktig för att bekämpa brottsligheten. I betänkandet säger en majoritet av utskottet att man för närvarande inte har något att invända mot nuvarande ordning och hänvisar till vad departementschefen anförde i 1989 års ärende samt att utskottet inte finner någon anledning att nu aktualisera frågan. Frågan om användande av överskottsinformation kommer att övervägas i samband med att Polisrättsutredningens betänkande om tvångsmedel kommer upp till behandling. En lagrådsremiss planeras att läggas fram under hösten. Jag vill än en gång yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationen.
Fru talman! När det gäller överskottsinformationen och lagregleringen anförde Margareta Sandgren att även allmänheten skulle kunna tappa tilltron till polisen om den inte använde sig av de uppgifter den får och att det är givet att polisen måste kunna använda de här uppgifterna för att kunna bekämpa grov brottslighet. Jag tycker att det är viktigt att också markera att en lagreglering gällande överskottsinformation inte skulle behöva innebära att all slags information inte skulle få användas. Men det är också en ganska viktig anledning till att vi har reglerat när man får använda hemlig telefonavlyssning. Att man måste gå till domstol för att få tillstånd att använda hemlig telefonavlyssning är just därför att det är så integritetskränkande och ett sådant stort ingrepp. Därför är det oerhört viktigt att man inte skall kunna använda sig av vilken information som helst som man får fram, utan att det också finns reglerat på något sätt. Det är på precis samma sätt som att domstolar i dag reglerar polisernas möjlighet att använda sig av det här medlet.
Fru talman! Det är viktigt. Det finns en lagreglering som gäller användandet av dessa tvångsmedel. När man har fått sådana uppgifter som kan vara till gagn för förundersökningen skall övriga uppgifter förstöras. Jag hyser faktiskt den största tilltro till att polisen hanterar den information som man kan komma att få vid en avlyssning på ett försiktigt och väldigt förnuftigt sätt. Jag hyser inga större farhågor. Som jag sade tror jag att det blir väldigt svårt att göra avgränsningar. Både Kia Andreasson och Alice Åström säger att man visst skall få tillgång till viss information, men att det skall göras begränsningar eller avgränsningar. Jag tror att det blir väldigt svårt att göra just dessa avgränsningar.
Fru talman! Jag vill bara säga till Margareta Sandgren att jag inte alls tror att det skulle vara så svårt att lagreglera. Det har inte varit speciellt svårt att lagreglera användningen av hemlig telefonavlyssning vad gäller vilka grunder, vilken typ av brott, vilka straffsatser och vilken misstankegrad som skall föreligga när man ansöker om att få avlyssna. Det finns ju reglerat. Jag tror inte att det skulle vara så svårt att reglera vilken typ av uppgifter och vilket straffvärde som skall gälla för att man skall kunna använda sig av avlyssning.
Fru talman! Jag tror inte att man kan jämföra de två delarna, dvs. användande av tvångsmedel och användande av överskottsinformation. Om det vore så enkelt som Alice Åström säger tror jag att man hade kommit fram till en sådan lagreglering.
Fru talman! Argumentet att vi skall lita på polisen håller inte, Margareta Sandgren. Först ger vi dem restriktioner vad gäller användningen av tvångsmedel, och sedan skall vi plötsligt lita på dem fullständigt. Då hade vi inte behövt ha tillstånd över huvud taget. Med den utgångspunkten hade de kunnat få avlyssna och använda tvångsmedel fritt. Det är klart att polisen vill ha alla medel, för det underlättar ju deras arbete. Det förstår vi. Men vi som politiker måste se helheten och även vanliga medborgares rättigheter i detta samhälle. Det är därför denna lagreglering är nödvändig.
Fru talman! Det är oroande om Kia Andreasson inte litar på polisen. Det tycker jag är allvarligt. Den information som efter tvångsmedlets användande inte är till nytta för förundersökningen skall förstöras. Det finns inga större farhågor när det gäller att informationen skulle användas otillbörligt eller att man skulle kränka den personliga integriteten på det sättet.
Fru talman! Jag sade inte att jag inte litar på polisen, men jag tycker inte att vi kan ge en myndighet så stora befogenheter. Den åsikten har vi aldrig tidigare haft, och det tycker jag verkligen inte att vi skall ha nu heller. Det som inte riktigt har kommit fram är det ytterligare tvångsmedel som används vid hemlig kameraövervakning. Det måste beaktas att vi har fått ytterligare ett tvångsmedel som är väldigt ingripande. Det har inte gjorts under de tidigare utredningarna. Bara detta faktum borde göra att det sker en lagreglering. Nu gäller det även bilder och inte bara ljud.
Fru talman! Jag sade också i mitt anförande att Polisrättsutredningens betänkande har remissbehandlats. Det övervägs nu i departementet. Vi får anledning att återkomma till detta under hösten. Då läggs en lagrådsremiss fram, och då får vi ta del av remissinstansernas synpunkter på detta område. Vi får anledning att återkomma till denna diskussion.

Fru talman! I konstitutionsutskottets betänkande Inledningsvis vill jag på mitt partis vägnar framhålla att vi sätter stort värde på att rättsprövningslagen nu permanentas. Den hittills tidsbegränsade lagstiftningen har enligt min mening närmast varit att betrakta som en nödlösning. Vi får nämligen inte glömma bort varför det här provisoriet ursprungligen kom till.

Att Sverige lever upp till konventionsåtagandena är än mer angeläget i dag, eftersom Europakonventionen sedan den 1 januari 1995 utgör en integrerad del av svensk lag. Genom inkorporeringen är konventionen direkt tillämplig och kan åberopas av var och en inför svenska förvaltningsmyndigheter och domstolar. Vi hade dock önskat att regeringens förslag på några viktiga punkter hade gått längre. När det gäller rättsprövningslagens tillämpningsområde har vi i en reservation tillsammans med Folkpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet framhållit betydelsen av att frågan om lagens tillämpningsområde ytterligare övervägs, särskilt vad gäller gynnande beslut. Skälet till att vi här har reserverat oss är att en förutsättning för rättsprövning hittills har varit att förvaltningsärendet gäller något förhållande som rör tillämpningen av civilrättsliga eller betungande offentligrättsliga normer, dvs. de förhållanden som avses i 8 kap. 2 och 3 §§ i regeringsformen. Det här innebär de facto en inskränkning i förhållande till Europakonventionens artikel 6 som talar om "civila rättigheter och skyldigheter", som enligt vår och också många remissinstansers mening sträcker sig betydligt längre än vad som kommer till uttryck i regeringsformens civilrättsliga eller betungande offentligrättsliga normer. Regeringen säger sig dock inte vara beredd att föreslå en ändring som närmare ansluter sig till Europakonventionens krav. Vi moderater menar att det nu är hög tid att i den svenska lagstiftningen fullt ut knyta an till Europakonventionens civila rättigheter och skyldigheter, i synnerhet som konventionen nu är svensk lag. Detta skulle underlätta för svensk rättspraxis att utvecklas i samklang med utvecklingen av praxis enligt konventionen. Den nuvarande skillnaden för rättsprövningslagens tillämpningsområde i förhållande till konventionen, och som regeringen vill hålla fast vid, innebär att vi tvingas leva med en i mitt tycke onödig oklarhet, som dessutom riskerar att få till följd att Sverige på nytt fälls för brott mot Europakonventionen och därmed också kan kritiseras för att vi som land inte lever upp till vår egen lagstiftning. Jag tycker att det vore minst sagt pinsamt att behöva uppleva något sådant. För att stärka den enskildes rättssäkerhet och för att anpassa svensk lag till våra internationella åtaganden är det enligt oss moderater också nödvändigt att komplettera regeringens förslag med en regel om generell möjlighet till dröjsmålstalan i förvaltningsärenden. I dag finns ingen generell möjlighet för enskilda att gå till domstol och få en myndighets långsamma handläggningstider prövade. Den som är missnöjd med en myndighets handläggningstid i sitt ärende är hänvisad till framför allt JO och JK. Men det innebär ingen garanti för att beslut kommer till stånd i den enskildes ärende. Inte heller har kravet i t.ex. 7 § förvaltningslagen, om att myndigheter skall handlägga sina ärenden med skyndsamhet, kommit att utgöra någon garanti för att så verkligen sker. Jag tror att vi alla kan skriva under på att det är på det sättet. För dem som utsätts för en orimligt lång handläggningstid av ett förvaltningsärende torde de medel som i dag står till buds framstå som tämligen värdelösa. De inte alltför få människor som råkar ut för detta har de facto ingen instans att vända sig till som på allvar tar sig an och prövar om myndigheten på grund av passivitet eller slarv, eller både-och, underlåtit att i rimlig tid fatta beslut i ärendet. Det skapar inte bara otrygghet för dem som drabbas, utan det kan också innebära förluster, då det bl.a. kan försvåra planeringen av t.ex. investeringar, för att nu bara ta ett exempel. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 1

Fru talman! Jag kan till fullo instämma i det som Jerry Martinger har sagt. Det tillhör inte vanligheten att vänster och höger möts, men i en sådan här fråga gör vi det. Jag anser att det är av utomordentlig vikt att Sverige lever upp till sina förpliktelser enligt de internationella konventioner som vi inte bara har skrivit på utan dessutom har införlivat med svensk lag. Det gör att rättsprövningslagens tillämpningsområde också måste följa Europakonventionens stadganden. När det gäller reservation nr 3 har jag samma mening som Jerry Martinger. Det finns ett talesätt: Långsam rättvisa är ofta ingen rättvisa. Det betyder att den som får rätt ibland inte har någon glädje av detta, om beslutet kommer alldeles för sent. Då måste det finnas en möjlighet att föra dröjsmålstalan. När det gäller reservation nr 2 går Jerry Martingers och mina åsikter möjligen isär, eftersom han inte är med om den, men där är Folkpartiet och Miljöpartiet överens med oss i Vänsterpartiet. Det gäller frågan om fullföljdshänvisning. Alla människor har inte samma kännedom och samma insikt om sina rättigheter och om sina möjligheter. Vi skall ju inte bara ha likhet inför lagen, utan vi bör också så långt möjligt ha lika möjligheter att använda lagen. Därför menar vi att det är nödvändigt med en obligatorisk fullföljdshänvisning, som gör att man har rätt att få reda på när man har möjlighet att ansöka om rättsprövning. När det gäller utskottets argumentering på denna punkt, är det ju fromma förhoppningar som odlas i utskottsmajoritetens yttrande, som på intet sätt är bindande för myndigheterna. Det faktiska utfallet av att de "bör" uttala osv. är att den här informationen nog i allmänhet inte lämnas. Då blir det som vi har varnat för i motionen och i reservationen, dvs. att det är de mest välinformerade eller de som ser till att de har välinformerade advokater som kommer att kunna utnyttja den här möjligheten. Det argumenteras också kring detta och sägs att det inte är någonting som omedelbart ges. Nej, det är sant, men motsvarande företeelse finns också inom hovrätten. Det ges en besvärshänvisning till Högsta domstolen, trots att det också i det fallet fordras ett prövningstillstånd innan frågan tas upp där. Jag ser egentligen inte att det som utskottsmajoriteten där presterar är ett argument i saken. Med dessa ord vill jag, fru talman, yrka bifall till reservationerna nr 1 och 3, men också till reservation nr 2.

Fru talman! Både Jerry Martinger och Kenneth Kvist har tagit upp de frågor som jag tänkte ta upp, och de har gjort det på ett bra sätt. Jag skall därför inte bli långrandig. Sverige har en inte alltför ärofylld historia när det gäller Europadomstolen, utan vi har blivit fällda ett antal gånger. De åtgärder som har vidtagits i Sverige, bl.a. rättsprövningslagen, för att komma till rätta med de brister som finns i det svenska rättssystemet, är tyvärr inte så långt gångna att vi kan säga att vi inte skall behöva bli fällda av Europadomstolen fler gånger. Även med de ändringar som sker nu kvarstår allvarliga brister. Rättsprövningsinstitutet utgör inte en tillräcklig garanti för att motsvara Europakonventionens krav på domstolsprövning av förvaltningsbeslut. Särskilt i ett läge när vi har införlivat Europakonventionen med svensk lag tycker man att en utgångspunkt borde vara att försöka täcka in alla delar av konventionen, så att Sverige inte skall bli dömt därför att det finns brister i det svenska rättssystemet. Därför vill jag att vi skall få in också gynnande beslut fullt ut i rättsprövningslagens tillämpningsområde. Det är det som reservation 1 gäller. Vi har skrivit en motion om det, och vi har nu reservationen tillsammans med Vänsterpartiet och Moderaterna. Jag vill också yrka bifall till reservation 2. Det är väldigt många som inte känner till möjligheterna till prövning genom Europakonventionen. Jag tycker därför att det finns en särskild anledning för myndigheterna att ha en klar fullföljdshänvisning när någon får myndighetsbeslut emot sig. Därför vill vi be att regeringen skall återkomma till riksdagen med ett förslag om hur en sådan fullföljdshänvisning skall se ut. Jag yrkar alltså bifall till reservationerna 1 och 2.

Fru talman! Barbro Hietala Nordlund säger att regeringen intar en mycket öppen attityd när det gäller de förändringar som förespråkas av andra partier i detta ärende. Jag tycker tvärtom att regeringen och utskottsmajoriteten stänger flera dörrar på det här området. Det är mycket typiskt för Socialdemokraterna. Socialdemokraterna har ofta givit sig ut för att företräda de svaga grupperna i samhället. Samtidigt har man fört en politik som i realiteten stärkt de redan starkas ställning. Det gäller klyftorna mellan rik och fattig, som många gånger har ökat just på grund av att socialdemokratisk politik banat väg för olika typer av spekulation som bara kunnat göras av dem som redan har gott om pengar. Det gäller också på rättstrygghetens område. Nedrustningen av bl.a. polisens resurser har medfört att verklig trygghet endast kan fås av dem som har råd att på olika sätt köpa sig sådan trygghet, t.ex. bevakning av säkerhetsföretag eller installation av dyra larmanordningar. Gamla fru Johansson, som bara har sin pension att leva på, kan ju knappast köpa sig ett dyrt larm. I det här fallet gäller det den position som stat och myndigheter har i förhållande till den enskilde medborgaren. Man kan rent av påstå att själva grundvalen för socialdemokratins styrka ligger i den statliga och myndighetsmässiga dominansen i förhållande till enskilda människor. Det är då ingen tillfällighet att man från socialdemokratisk sida är tveksam till att knyta an till Europakonventionens civila rättigheter och skyldigheter och att man inte vill införa en regel om generell möjlighet till dröjsmålstalan i förvaltningsärenden, dvs. att den enskilde skall ges rätt att i domstol få prövat myndigheternas handläggningstider. Sådana förändringar skulle ju självfallet stärka den enskilde i förhållande till stat och myndigheter och minska ett statsbärande partis möjlighet att verka.

Fru talman! Barbro Hietala Nordlund påstår att det är förbättringar på gång och att regeringens inställning i denna fråga innebär en utvidgning av vissa möjligheter, osv. Men jag skulle vilja fråga vilka förbättringar det innebär för den enskilde när han eller hon känner sig illa behandlad eller förorättad av en myndighet. I dag kan han eller hon egentligen bara gå till JO och JK osv. Vad innebär det för förbättringar när han eller hon även i fortsättningen bara skall kunna göra samma sak? Ett uttalande från t.ex. JO hjälper ju knappast den enskilde medborgaren i ett specifikt och enskilt ärende. Ett uttalande kan naturligtvis resultera i att man hos myndigheter i allmänhet eller hos en viss myndighet skapar bättre rutiner för andra och framtida ärenden. Men för den enskilde som känner sig illa behandlad här och nu blir rättssäkerheten inte större på något sätt. Han eller hon har inga som helst garantier för att hans ärende påskyndas om man inte inför den möjlighet som nu har föreslagits av flera av oppositionspartierna.

Fru talman! Kammarens regler förbjuder mig att kommentera det föregående replikskiftet. Jag får nöja mig med att kommentera vad fru Barbro Hietala Nordlund har sagt. När hon och Jerry Martinger talade om fördelningspolitiken kunde hon möjligen ha erinrat Jerry Martinger om sagan om tjuven som pekar på sitt offer och ropar: ta fast tjuven. När det gäller att ha en öppen attityd kanske den öppna attityden blir sådan att när Europadomstolen på nytt kommer att fälla Sverige i ett sådant här ärende kommer regeringen att tvingas att retirera och inta ståndpunkter i reservationens riktning att vidga tillämpningsområdet. När det gäller fullföljdshänvisning säger Barbro Hietala Nordlund att det är en extraordinär insats att få rättsprövning. Hon säger också att utvecklingen visar att området där man kan få rättsprövning kommer att krympa. Men det berör inte saken om fullföljdshänvisning. Människor har olika information och olika möjligheter inför rättsinstanserna. En fullföljdshänvisning som anger rättigheterna gynnar faktiskt bäst dem som har de sämsta resurserna i det här sammanhanget. Därför är det en jämlikhetsfråga.

Fru talman! Jag noterar att utskottsmajoritetens taleskvinna har en positiv förståelse för reservationen. Men problemet är att det är en svårtillgänglig materia. Därför behöver människor få en redovisning av att de har möjlighet till rättsprövning, även om det först görs en prövning innan rättsprövning kan komma till stånd. Men just på grund av att det är en svår fråga, som Barbro Hietala Nordlund säger, borde det faktiskt finnas en fullföljdshänvisning. Vi resonerar ungefär på samma sätt, men våra slutsatser är tyvärr olika på denna punkt.

Fru talman! Det var i samband med NATO:s toppmöte i Bryssel i januari 1994 som organisationen inbjöd till en ny form av samarbete inom ramen för vad som kom att kallas Partnerskap för fred. Riksdag och regering ställde sig positiva till inbjudan och ansåg att PFF kunde komma att utgöra ett viktigt steg mot en ny säkerhetsordning för Europa. Utgångspunkten för allt deltagande i PFF programmet är att varje stat själv definierar de områden inom vilka den tycker att det är lämpligt och angeläget att delta. PFF-programmets totala omfattning lades fast i ett ramdokument som Sverige undertecknade i maj 1994. Det ramdokumentet är inte juridiskt bindande. Som en följd av Sveriges deltagande i PFF uppkom frågan om vilken rättslig reglering som samarbetet kräver. I november 1994 tillsatte regeringen en utredare med uppgift att kartlägga de olika frågorna om rättslig status för personal, ansvar, skadestånd och annat som kan komma upp i samband med försvarets fredsbefrämjande samarbete i Sverige eller utomlands. Den utredningens resultat har nu lett fram till en proposition och ett utskottsbetänkande. Försvarsutskottet står enigt bakom de förslag till rättsliga regleringar som nu har föreslagits av regeringen. Inget parti är emot. Miljöpartiet vill dock ha ytterligare reglering på en del områden som de övriga partierna i utskottet inte anser har att göra med den här propositionen. Samarbetet inom ramen för PFF-avtalet är långsiktigt och årligen återkommande. Utskottets uppfattning är därför att det är nödvändigt att de rättsliga frågorna får en enhetlig och långsiktig reglering. I första hand gäller det att inom straff och skadeståndsrättsliga områden anpassa svensk lagstiftning till de avtal som nu är aktuella. Utskottet anser dock att det är en svaghet att det endast är det militära samarbetet som på det här sättet regleras juridiskt. Liknande reglering behövs även för att reglera det civila samarbetet, inte minst i samband med olika humanitära räddningsaktioner. Utskottet förutsätter därför att regeringen aktivt verkar för att få fram ett avtal som även reglerar det civila samarbetet, och utskottet begär att regeringen återkommer till riksdagen i denna fråga. Fru talman! Med denna argumentering yrkar jag bifall till hemställan i utskottets betänkande.

Fru talman! Miljöpartiet har många synpunkter på Partnerskap för fred, och vi ämnar återkomma till detta. Det här betänkandet har tillkommit med anledning av rättsliga regleringar av PFF. Jag vill ändå passa på att ta upp en del frågor som enligt min mening saknas i betänkandet. PFF är ett samarbete inom NATO-strukturen, där man vill utveckla stridskrafter som har större förmåga att samarbeta med stridskrafter inom NATO-staterna och i militärt alliansfria länder. Sveriges inträde i PFF föregicks av information från regeringen till Utrikesnämnden, och Utrikesdepartementet gjorde föredragningar inför konstitutionsutskottet. I regeringens skrivelse 1993/94:207 uttalas att regeringen efter noggrant övervägande har kommit fram till slutsatsen att det ligger i Sveriges intresse att delta i detta samarbete. detta dokument redovisar Sverige vilka former av samarbete som vi vill medverka i och vilka resurser som vi ställer till förfogande. Sverige har i sitt presentationsdokument sagt att ett övergripande och långsiktigt mål för Sveriges deltagande i PFF är att bidra till skapande av en ny säkerhetsordning i Europa. Enligt detta dokument är Sverige berett att bidra med sin erfarenhet på det fredsbevarande området och på andra områden, som t.ex. räddningstjänstverksamhet. I en annan skrivelse anförs att när detta samråd fullföljs, kommer sedan det för det enskilda deltagarlandet bindande steget i form av en bilateral överenskommelse mellan landet i fråga och NATO om ett partnerskapsprogram, och detta program innehåller samtliga aktiviteter som NATO erbjuder och alla aktiviteter som medlemsstaterna erbjuder. Slutligen samråder NATO-staterna med respektive medlemsstater för att enas om ett individuellt partnerskapsprogram, IPP. Här framgår målet för deltagandet, vad landet utfäste sig och deltar i samt vilka resurser det ställer till förfogande. Det IPP som nu gäller för Sverige godkändes av regeringen i november 1994. I januari 1996 beslutade regeringen att Sverige skall underteckna PFF-avtalet samt om ett tilläggsprotokoll som reglerar frågan om dödsstraff. Var står vi då i dag? Genom reglerna i 10 kap. regeringsformen garanteras riksdagen inflytande över viktiga utrikespolitiska avgöranden. Flera av bestämmelserna i kapitlet är inriktade på att regeringen skall vara förhindrad att ställa riksdagen inför fullbordat faktum. Enligt 2 § i detta kapitel får regeringen inte ingå en bindande överenskommelse utan att riksdagen godkänt detta, om överenskommelsen förutsätter att lag ändras eller upphävs eller att ny lag stiftas eller om den i övrigt gäller ett ämne i vilket riksdagen skall besluta, exempelvis genom att bevilja nya anslag. Också en överenskommelse som är av större vikt skall godkännas av riksdagen. I SOU 1995:53 anförs att det har hävdats att ett ramavtal inte behöver behandlas av riksdagen trots att det är fråga om bindande internationella överenskommelser och trots att det har varit fullt klart att de åsyftade efterkommande särskilda avtalen skulle kräva såväl anslagsbeslut som lagstiftningsåtgärder. Utredaren menar att denna bedömning kan ifrågasättas och att redan ett ramavtal borde ha godkänts av riksdagen, eftersom regeringen - som det heter i SOU-betänkandet - när de efterföljande överenskommelserna föreläggs riksdagen för godkännande i viss mån redan har bundit riksdagen. Om riksdagen skulle avslå regeringens hemställan om godkännande av följdavtal, kommer Sverige att bryta mot intentionerna i ramavtalet. Jag tycker att det är en märklig ordning att regeringen förhandlar och undertecknar de här avtalen utan att först höra riksdagen, och detta påpekas, som sagt, också i SOU Riksdagen har alltså inte kunnat medverka till den förhandlingsposition som Sverige skall inta och påverka vad Sverige skall delta i. Fru talman! Frågan i dag är hur vi säkrar riksdagens inflytande i framtiden. Jag anser speciellt beträffande beslut om IPP, som jag tidigare nämnde och som anger vad Sverige skall medverka i och vår viljeinriktning, att det borde vara självklart att detta skall förläggas till riksdagen. Detta borde enligt min mening försvarsutskottet ha passat på att skriva i betänkandet. Det finns flera områden där försvarsutskottet enligt min mening borde ha varit mer offensivt. Det gäller också de kostnader som PFF-samarbetet innebär för Sverige. Varje land bekostar sina egna utgifter för PFF-medlemskapet. Det är inte bara fråga om direkta kostnader, såsom för material, transporter till övningar osv., utan också kostnader för ett ökat antal personer utomlands. Vi anser att de beräknade årliga kostnaderna för PFF-medlemskapet bör redovisas varje år till riksdagen i samband med att frågan förläggs för granskning i riksdagen. I det gemensamma betänkandet från utrikes och försvarsutskotten 1995/96:UFU1 framhåller man att om PFF-processens karaktär skulle förändras i riktning mot nya eller förändrade blockbildningar kommer det att beaktas vid de tämligen återkommande tillfällen då det blir aktuellt att gå med i partnerskapsprogrammet. Den här bedömningen är ett utmärkt exempel på vad riksdagen måste få insyn i och vad riksdagen skall göra. Sverige deltog i två övningar hösten 1994 inom PFF. Under 1995 har Sverige varit med i ytterligare två övningar. Svenskt flyg och svenska ubåtar skall nu för första gången delta i övningar inom ramen för PFF under 1996. Som jag sade tidigare har Sverige i sitt presentationsdokument sagt att Sverige är berett att bidra med sin erfarenhet på det fredsbevarande området och på andra områden. Det är enligt min mening alltså tydligt att regeringen nu har ändrat inriktningen på formerna för Sveriges deltagande. Såvitt jag vet har inte Sverige erfarenhet av deltagande med stridsflyg eller ubåtar i fredsbevarande verksamhet. Det här är alltså ännu ett exempel på ställningstagande som riksdagen givetvis borde få göra och som borde behandlas i försvarsutskottet. Klart är att regeringen glider in i ett alltmer intensivt intresse för att anpassa material till NATO-standard, nu också flyg och marinstridskrafter. Både ÖCB och Räddningsverket anförde i sina remissvar till SOU-betänkandet som föregick propositionen att regleringen av de civila aspekterna och det ökade internationella samarbetet inte hade blivit tillräckligt behandlade. Det här har nu försvarsutskottet tagit i beaktande och skriver att utskottet förutsätter att regeringen återkommer till riksdagen med reglering även av den civila sidan. Detta är bra. Men jag anser att en liknande skrivning hade varit välkommen även när det gäller miljöfrågor. Enligt skrivelse 1993/94:207 ser Sverige det som ett tillfälle att genom PFF-verksamhet kunna förbättra sin egen kapacitet att samverka med andra PFF-stater och att utveckla rutiner för säkrare och mera effektiva fredsbevarande operationer. Under denna rubrik faller också miljösamarbete av olika slag. Ett exempel är hanteringen av oljeföroreningar. Det här står alltså i denna skrivelse, men om detta står ingenting att läsa i regeringens proposition. Miljösamarbetsaspekterna bör också betonas i Sveriges medverkan i PFF, vilket är i enlighet med många PFF-staters syn på vidgade hotbilder och inte minst av vår egen riksdag fattade beslut om detta. Fru talman! Jag ämnar återkomma till riksdagen i PFF-frågorna under den allmänna motionstiden. Jag hoppas till dess att mina utskottskamrater håller med mig om att det är viktigt att riksdagen har inflytande över hur Sverige agerar i PFF och inte minst varför Sverige agerar i PFF.
Fru talman! Var sak har sin tid. Miljöpartiet ägnar sig åt en mångordig kritik av denna proposition som handlar om rättslig reglering. Alla de synpunkter som Annika Nordgren här för fram - riksdagens inflytande, miljösamarbetet, beräknade kostnader - gäller sådant som inte berörs i propositionen. Bakom denna uppfattning står samtliga partier i utskottet utom Miljöpartiet. Jag tycker att strävan till profilering i PFF frågan med förlov sagt går något till överdrift.
Fru talman! Vi enades i utskottet om att vilja skriva in att man skall återkomma när det gäller den civila regleringen av PFF-samarbetet. Det innebär också att man självklart kunde, om utskottet hade velat, ha lagt in även andra aspekter på samarbetet. Det visar också det faktum att man tog steget att skriva in den civila delen. Det finns mycket där utskottet kunde gå längre. När kommer, Håkan Juholt, frågan om hur vi garanterar Sveriges inflytande i så fall upp till behandling i försvarsutskottet? Om Håkan Juholt kan säga när det kommer en skrivelse från regeringen så att vi kan behandla frågan om riksdagens inflytande skulle jag vara väldigt tacksam. Men frågan kom upp nu, och jag tycker att det var ett bra tillfälle för utskottet att deklarera för regeringen att vi vill ha insyn i detta, vi har många synpunkter och vill fördjupa oss i dessa frågor.
Fru talman! Nu diskuterar vi propositionen om rättslig reglering och samverkan för fred, och jag ämnar inte diskutera något annat än detta.

Fru talman! Det är i huvudsak polisen, tullen och kustbevakningen som i dag svarar för kontrollen vid den svenska gränsen. Polisen har huvudansvaret för personkontrollen vid gränserna och tullverket och kustbevakningen får medverka i kontrollen om polisen begär detta. Den deltagande personalen har då samma befogenheter som en polisman. Någon uttrycklig skyldighet att medverka i polisens kontroll finns inte för dessa myndigheter. Kontrollen avser i första hand inresa till Sverige, eftersom någon utresekontroll i princip inte förekommer i Sverige i dag. Polisen är däremot enligt tullagen skyldig att bistå tullen vid kontroller vid begäran därom. Lagen om kustbevakningens medverkan vid polisiär verksamhet - den s.k. LKP:n - tillkom i syfte att göra det möjligt för en kustbevakningstjänsteman att göra snabba ingripanden i de fall polis inte är tillgänglig. Nuvarande bestämmelser ger en tjänsteman vid kustbevakningen, liksom tulltjänsteman eller särskilt förordnad passkontrollant, samma befogenheter som en polis har i motsvarande situation när denne medverkar vid kontrollen. Rikspolisstyrelsen har i samråd med kustbevakningen utfärdat föreskrifter om kustbevakningens medverkan vid in och utresekontroller. Föreskrifterna innebär att kustbevakningen skall medverka i polisens inresekontroll genom att utföra passkontroll till sjöss och, på begäran, medverka vid utresekontroller. I SOU 1996:41 Statens maritima verksamhet står det: "Övervakning och kontroll till sjöss utförs av polis och kustbevakning och innefattar såväl rutinkontroller riktade mot fritidsbåtstrafiken som ingripanden mot misstänkt ́människosmuggling ́ med större fartyg." Tullens och kustbevakningens medverkan vid utlänningskontrollen sträcker sig till granskning av pass och resehandlingar samt om de tillstånd som krävs finns. Ändringarna innebär dels att tullen och kustbevakningen blir skyldiga att bistå polisen vid kontroll av utlänningars inresa till och utresa från Sverige, dels att kustbevakningen får i uppgift att utöva sådan kontroll i fråga om sjötrafiken. Enligt regeringen är syftet med lagändringarna att stärka samverkan mellan berörda myndigheter - kustbevakningen, polisen och tullen - vid övervakningen av Sveriges gräns samt att med nuvarande resurser så långt möjligt effektivisera verksamheten. Fru talman! Det tror jag inte riktigt på. Arbetet med att åstadkomma fri rörlighet för personer och en gemensam invandrings och asylpolitik, innefattande även formerna för utlänningskontroll vid EU:s yttre gränser, pågår inom ramen för Maastrichtfördragets tredje pelare. Två konventionstexter har utarbetats avseende utlänningskontrollen vid den yttre gränsen: dels Schengenavtalet och dess tilläggskonvention, dels yttre gränskontrollskonventionen, vilken är upprättad men inte undertecknad av samtliga medlemsstater. Under rubriken Konsekvenser för polis, tull och kustbevakning i Fakta Europa, Gränskontrollfrågor och EU, kan man läsa att den yttre gränskontrollskonventionen ställer bl.a. krav på tullens effektivitet och att dessa förändringar berör främst tullen, polisen och kustbevakningen. Vidare anförs: "Ny lagstiftning är nödvändig, inte minst för att definiera räckvidden av myndigheternas befogenheter." I betänkandet Varu och personkontroll vid EU:s yttre gräns står det att det med stor sannolikhet kommer krav på utresekontroll vid de yttre gränserna, vilket inte är obligatoriskt i Sverige i dag. Vidare anförs att det synes råda stor enighet inom EU om att kontrollen vid de yttre gränserna skall vara stark samt: "Vad detta innebär i nuläget är svårt att definiera." Det anförs också att: "Vid ett ikraftträdande av någon av de konventioner som är under utarbetande kan en skärpning av kontrollen krävas i vissa avseenden". Följande rader kan också vara värda att notera: "Brister i den yttre gränskontrollen kan leda till att förbjudna varor och oönskade personer sprids över hela EU:s territorium." Regeringen skriver i propositionen: "Vilka åtgärder från svensk sida som kan komma att krävas till följd av framtida överenskommelser mellan EU:s medlemsstater rörande den yttre gränskontrollen får bli föremål för prövning när sådana överenskommelser föreligger." Härav vill man enligt min mening göra sken av att de i propositionen föreslagna förändringarna inte är en följd av EU-medlemskapet och förberedelserna inför det av regeringen önskade och framförhandlade medlemskapet i Schengensamarbetet. Men man konstaterar samtidigt att Sveriges gränser sedan den 1 januari 1995 till stor del utgör EU:s yttre gräns, och man poängterar också i propositionen Fri rörlighet för personer genom slopandet av gränskontrollerna beskrivs ofta som en enastående frihet för EU-staternas befolkningar. Samtidigt som de inre gränserna och tullkontrollerna monteras ned skall medborgarna garanteras bibehållen säkerhet. Detta skall ske genom ett omfattande kontrollprogram som innefattar ett europeiskt dataregister med personuppgifter av olika karaktär, en speciell EU-poliskår, Det blir en fri rörlighet under hård kontroll. Därmed blir det både krångligare och svårare för människor som bor utanför Schengenområdet att resa in. Den fria rörligheten inom Schengen ökar alltså för människor och smugglad narkotika men beskärs för utomeuropeiska asylsökande flyktingar. Miljöpartiet de gröna motsätter sig ett svenskt medlemskap i Schengensamarbetet. Slopandet av de inre gränskontrollerna medför krav på ökad polismakt. I betänkandet vill man effektivisera och stärka samarbetet mellan berörda myndigheter, vilket också Miljöpartiet anser att man skall göra. Det kan t.ex. vara att i förväg samplanera patrullering till sjöss, utnyttja möjligheten att blanda besättningar på fartyg och att se över möjligheterna till samlokalisering i hamnar och lokaler. Sjöverksamhetskommittén föreslår att reglerna för kustbevakningens tjänstemän bör ses över, eftersom de har tillkommit successivt och återfinns i flera olika författningar. Sjöverksamhetskommittén föreslår att reglerna skall utformas konsekvent och i möjligaste mån samlas i en särskild författning. I den författning som nyligen kom framhåller Sjöverksamhetskommittén att kustbevakningens befogenheter att verka i hamnar och liknande områden på land inte är tillräckligt klart belysta. Detta har också kustbevakningen själv framhållit. I avvaktan på detta hemställer vi därför att propositionen avslås. Därefter kan man återkomma med förslag om en samlad särskild författning i stället för att, som regeringen nu gör, bädda för Schengensamarbete och enbart inrikta sig på kontroll av utlänningars inresa till och utresa från Sverige. Fru talman!

Fru talman! Det finns mycket klokskap samlad i propositionen om effektivare gränskontroll. Det är utskottets mening att det är angeläget att övervakning av Sveriges gräns kan göras effektivare genom att samverkansmöjligheterna stärks mellan polisen, tullen och kustbevakningen. Utskottet delar därför också regeringens uppfattning att kustbevakningens tjänstemän måste ha erforderliga befogenheter att ingripa vid misstanke om brott mot utlänningslagstiftningen. Det kan exempelvis gälla att preja fartyg, ingripa mot ett fartygs befälhavare och besättning, vidta husrannsakan, föra fartygs besättning och passagerare m.m. Regeringens förslag till lagändringar bör enligt utskottets bedömning också främja samarbete och samplanering mellan polisen och kustbevakningen. Detta är något som också förordas, vilket Annika Med anledning av detta, fru talman, yrkar jag bifall till utskottets hemställan.
Fru talman! Om man nu vill genomdriva lagändringarna av just effektiviserings och samverkansskäl och inte med anledning av ett Schengensamarbete eller högre murar vid EU:s yttre gräns osv., varför kan man då inte följa Sjöverksamhetskommitténs och kustbevakningens gemensamma åsikt att man bör göra en samlad bedömning för att därefter återkomma med ett förslag om en särskild författning? Nu inriktar man sig ju enbart på kontroll av utlänningars in och utresa till respektive från Sverige, vilket jag tycker är märkligt. Som jag tog upp i mitt anförande finns det redan nu en hel rad bestämmelser för hur de olika tjänstemännen får agera i olika situationer. Paniken med att åstadkomma en lagändring just nu är missriktad, om syftet verkligen är att åstadkomma effektiviserings och samordningsvinster. Jag tror inte att jag är alltför konspiratorisk om jag anar att det verkliga syftet är att förbereda Schengensamarbetet, speciellt efter att ha läst de författningar osv. som har föregått propositionen.
Fru talman! Som jag sade också tidigare i debatten har var sak sin tid. Detta utesluter inte att man återkommer med en mer samlad bild vid ett senare tillfälle. Nu behandlar vi denna proposition om effektivare gränskontroll, och det finns ingenting i den propositionen som strider mot det som också Annika Nordgren talar för. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan i betänkandet.
Fru talman! Ja, Håkan Juholt, var sak har sin tid. Men jag tycker att det här är viktigt och att en sådan här viktig fråga måste debatteras. Det är tråkigt att jag och Håkan Juholt är ensamma från utskottet här i dag när vi diskuterar en sådan här viktig sak. Vi har den senaste tiden sett många exempel på steg i vad jag tycker är fel riktning - ökade murar mot människor, ökad kontrollapparat osv. Vi går steg för steg mot kontrollsamhället. Då tycker jag det är viktigt att man inte bara säger att var sak har sin tid och väntar på nästa skrivelse eller proposition. Redan nu måste man ge klara och tydliga signaler till regeringen om vad försvarsutskottet och majoriteten i Sveriges riksdag anser. Tyvärr är det inte en majoritet här i dag. Jag vill ändå passa på att meddela regeringen att den gärna får läsa protokollet nogsamt, även om vi bara är två från försvarsutskottet som debatterar i dag.

Då börjar riksdagen sin frågestund. Frågor besvaras i dag av statsminister Göran Persson, utbildningsminister Carl Tham, arbetsmarknadsminister Margareta Winberg, kommunikationsminister Ines Uusmann, näringsminister Anders Ni hälsas välkomna hit fram.

Fru talman! I går blev den s.k. Lundkommissionens rapport offentlig i Norge. Jag vill först betona att den fråga jag nu tänker ställa är avsedd att förbättra det politiska klimatet i Sverige även mellan våra båda partier.

Min fråga är alltså: Är statsministern beredd att verka för att vi får fram en motsvarande kommission och rapport här i Sverige?

Fru talman! Jag har före dagens sammanträde inte reflekterat över frågan. Jag fick den precis innan jag gick in här av en TV-journalist, och det var första gången jag sprang på den. Jag har inte följt medierna så noga den senaste tiden. Såvitt jag förstår handlar det om den granskning som skedde i Norge av kommunister och den strid som har varit inom vänstern, mellan socialdemokrater och kommunister, under lång tid i vårt broderland. Det har redovisats och gåtts igenom. Jag kan inte, med de uppgifter jag nu har som grund, dra några slutsatser om vi bör göra något liknande i Sverige. Jag har för litet underlag för att ta ställning till det. Jag skall till Norge nästa vecka och träffa min norska kollega, och jag får då kanske tillfälle att få litet mer information om just den här kommissionen. I övrigt har jag inga ytterligare kommentarer.
Fru talman! Det har varit ganska omfattande debatter också här i riksdagen i samband med konstitutionsutskottets granskningar tidigare, så det finns i och för sig ett mycket omfattande material. Jag tror att alla inblandade är ganska överens om att det fortfarande finns en väldig massa dolda saker, även om jag tror att alla som hållit på med detta är tämligen överens om helhetsbilden. Jag vill bara också säga att det i Norge inte handlade enbart om kommunister - och inte heller i Sverige. Det var alltså en bredare vänster som man granskade, även socialdemokrater. Jag förstår att jag inte får mera svar än så, men jag hoppas då att statsministern efter besöket i Norge på allvar tittar på den här frågan. Jag tror att det skulle vara mycket bra om vi kunde vårstäda på den här punkten.
Fru talman! Jag har en fråga till utbildningsminister Carl Tham, och det gäller utvärderingen av vårdutbildningarna i högskolan. Det har kommit en rapport från Högskoleverket, som har undersökt hur de utbildningar till sjukgymnast, arbetsterapeut, barnmorska, sjuksköterska m.m. som 1977 blev högskolemässiga och vars undervisning skulle vila på vetenskaplig grund uppfyller detta krav. Det visar sig då att 44 av 113 program som har utvärderats inte är högskolemässiga. Jag vill också säga att samtliga är på ett grundläggande plan yrkesrelevanta, så det är inte den delen jag vill fråga Carl Tham om, utan det är just om det högskolemässiga. Min fråga är om Carl Tham delar min uppfattning att man inte kan sitta still och vänta ytterligare tre år på att det här skall lösa sig av sig självt, om han funderar på några av de lösningar som skisseras i utvärderingen och om det i så fall kommer någonting i höstens proposition.
Fru talman! Vi studerar för närvarande den här rapporten inom departementet, och någon form av ställningstagande till rapporten kommer att ske i statsverkspropositionen. Innan dess är jag inte beredd att fördjupa mig i den. Jag vill dock säga att jag finner att man i rapporten har gjort en enligt min uppfattning alltför snäv tolkning av begreppet högskolemässig. Högskolemässig innefattar inte uteslutande ämnesdjup och forskningsförberedande insatser, utan också yrkeskunnande och yrkeskompetens. Därvidlag står sig den svenska vårdutbildningen väldigt väl. En annan aspekt är att man i några av förslagen tänker sig att vårdutbildningarna skall förlängas. Jag tycker att man måste noga överväga det. Det innebär ju en kostnad inte bara för samhället utan också för den enskilde. Vi skall komma ihåg att vissa utbildningar, för kvalificerade sjuksköterskor, i dag är lika långa som en civilingenjörsutbildning, men som bekant har sjuksköterskor något mindre betalt än vad civilingenjörer har. Det måste man också väga in när man tar hänsyn till utbildningarnas framtid.
Fru talman! Jag delar vissa av de invändningar som Carl Tham för fram, t.ex. att yrkesrelevansen är oerhört betydelsefull. Men man lade ju 1977 över dessa utbildningar för att göra dem vetenskapliga, och då bör man väl ändå ta ställning till att de inte uppfyller detta. Det är inte så att man inte har tittat även på kopplingen till yrkesrelevansen, utan man har ju tittat på en rad olika faktorer. Det visar sig också att kostnaderna för utbildningen inte har någon betydelse. Den lilla, rätt billiga sjuksköterskeutbildningen i Vänersborg, dvs. för Älvsborgs läns landstings sjuksköterskor, har klarat sig mycket bra, medan Lund, som jag kommer från, tyvärr tillhör dem som inte är godkända. Men någonting måste man väl ändå göra för att det inte skall utvecklas ett A-lag och ett B-lag i t.ex. sjuksköterskeutbildningen. Redan nu finns det propåer om att det möjligtvis är så att vissa inte kommer att få lika många sökande som tidigare, att detta påverkar de ungdomar som tänker sig en utbildning inom området.
Fru talman! Det är en hel rad olika saker som tas upp här. En sak har att göra med vårdhögskolornas organisation. För närvarande pågår ju i vissa län en sammanläggning av vårdutbildningar med högskolan, efter ett enigt riksdagsuttalande i den riktningen. Det är klart att det också kan bidra till att i vissa avseenden stärka vårdutbildningarna. Sedan är det frågan om olika högskolors utveckling, och med det system vi har ligger ju det ansvaret på högskoleledningarna, och det bör det nog göra också i framtiden. Men jag utesluter alls inte att vi i statsverkspropositionen skall ha vissa synpunkter och riktlinjer för det här arbetet. Det är bara det att jag i dagsläget inte vill binda mig för detta, eftersom utredningen nyligen har kommit och vi håller på att studera den. Jag vill till sist ändå understryka det jag sade tidigare, att det inte är lyckligt om man med begreppet högskolemässig uteslutande ser det som en sorts vetenskaplig utveckling. Högskolan måste innefatta såväl yrkesförberedande som ämnesdjup - det går hand i hand. Jag vill undvika en onödig akademisering av vårdutbildningarna i ordets sämre mening. När man t.ex. kallar sjuksköterskeutbildning för vårdvetenskaplig utbildning, är det inte ett steg på vägen till bättre utbildning, utan snarare en eftergift åt en mera traditionell syn på vad högskoleutbildningarna skall erbjuda.
Fru talman! Jag blir litet förvånad, för jag tyckte inte att vi fick något besked från utbildningsministern om det bekymrar honom att så pass många som 44 av 113 program kritiseras eller får ett väldigt lågt betyg i den här rapporten. För egen del tycker jag att det är oerhört allvarligt, men jag skulle gärna vilja veta vad ministern tycker om det. Sedan kommer nästa fråga, nämligen vad man skall göra åt saken. Där skulle jag vilja ha en sak förtydligad. Om jag uppfattade det första svaret rätt var problemet med kraven på längre utbildning att sjuksköterskor skulle kunna begära mer lön. Det kan väl knappast vara regeringens kriterium för att bedöma vilken längd eller vilket innehåll som behövs i olika utbildningar?
Fru talman! Beatrice Ask har - som vanligt, höll jag på att säga - missuppfattat vad jag säger. Jag sade inte att sjuksköterskorna har för mycket i lön. Det torde finnas andra åsikter om den saken. Vad jag sade var att om man förlänger utbildningen så är det en kostnad såväl för individen som för samhället. Man måste tänka sig mycket noga för innan man vidtar sådana förändringar, särskilt som man i det här fallet möjligen är ute i oträngt mål. Det är inte så att svenska vårdutbildningar är dåliga. Däremot kan de behöva förstärkas på vissa punkter. Det är väl snarast det som den här utredningen kan leda fram till, och det kommer vi i så fall att redovisa i höstens statsverksproposition.
Fru talman! Jag måste då fråga utbildningsministern: Hur står sig de här utbildningarna, som regeringen alltså inte är bekymrad över, i ett internationellt perspektiv? För några år sedan hade vi problem med att Norge inte ville anställa svenska sjuksköterskor. Det har man rättat till genom att förlänga och förändra utbildningen. Jag misstänker att motsvarande problem kan finnas på andra områden. Kan man få ett besked om huruvida det finns sådana bekymmer? I så fall måste vi nog ändå titta på utbildningarnas innehåll och inte vara bekymrade över definitionen "högskolemässig".
Fru talman! Som jag precis sade kommer vi från regeringens sida att presentera våra slutsatser med anledning av rapporten i statsverkspropositionen, och då skall vi också ta ställning till de frågor som Beatrice Ask här reser.
Fru talman! Jag har en fråga till arbetsmarknadsministern. I vårbudgeten fick vi ju inga direkt nya konkreta förslag vad gäller att bekämpa arbetslösheten. Man hänvisade till en sysselsättningsproposition som skulle presenteras nu i maj. I går kväll hotade - kallas det - arbetsmarknadsministern med att inte lägga fram någon proposition. Vi vill inget hellre än att få behandla förslag som kan göra att vi får ned arbetslösheten, så jag vill fråga arbetsmarknadsministern: Mot vem är egentligen det här hotet riktat? Egentligen är det ju de arbetslösa som drabbas när regeringen nu kanske tänker sitta passiv.
Fru talman! Låt mig först korrigera Dan Ericsson på en punkt. Vårbudgeten var ett viktigt inslag i arbetet med att bekämpa arbetslösheten. Dess syfte är att skapa balans i Sveriges ekonomi, och det i sig är en viktig ingrediens i vårt arbete med att halvera den öppna arbetslösheten till år 2000. När det sedan gäller den sysselsättningspolitiska propositionen, som har varit aviserad till den 28 maj, sade jag i går att arbetsrätten i sak är väldigt viktig som en del i att få ned arbetslösheten och därmed är den också en viktig del i den här propositionen. Det är den ena sidan av saken. Den andra är att vi för att klara det här målet behöver en nationell samling, dvs. att alla parter i samhället måste hjälpas åt - så ock parterna på arbetsmarknaden. Därför har jag sagt att om parterna inte är beredda att ta det här ansvaret nu kommer jag också att skjuta på den sysselsättningspolitiska propositionen. Det betyder inte att den inte kommer, men det betyder att den kommer senare.
Fru talman! Jag sade inledningsvis att det inte fanns några nya konkreta förslag vad gäller att komma åt arbetslösheten, och det fanns det inte i den här vårbudgeten. Det var därför vi hade sett fram emot att regeringen skulle presentera någonting nu i maj. Arbetsmarknadsministern svarade faktiskt inte på min fråga: Mot vem är egentligen hotet riktat? Om man är passiv vad gäller att bekämpa arbetslösheten drabbar ju detta de arbetslösa. Det var dock ett intressant besked att arbetsrätten är central för att bekämpa arbetslösheten. Det är ett nytt besked från socialdemokratin, som tidigare har sagt att den inte har någon större betydelse för att få ned arbetslösheten. På den punkten vill jag välkomna ministerns besked. Men återigen: Det är de arbetslösa som drabbas om inte propositionen kommer.
Fru talman! Jag uppmanar Dan Ericsson att läsa på bättre i den proposition som vi lade fram. Om han gör det kan han se att det där finns en mycket stor utbildningssatsning, som är en del i vår halvering av den öppna arbetslösheten. Han kan också finna att det finns åtgärder för de små och medelstora företagen i form av riskkapitalförsörjning. Det finns säkert ett och annat ytterligare som man, om man bara vill, kan läsa.
Fru talman! Arbetsrättskommissionen har suttit i ett och ett halvt år. Man kan fråga sig om regeringen inte har någon egen politik över huvud taget i den här frågan utan låter parterna bestämma helt och hållet. Man måste ju ha funderat över vad som skall ske om parterna inte kommer överens i den här frågan. Jag är väldigt förvånad över att arbetsmarknadsministern säger att det inte skall läggas fram någon proposition utan att den skall skjutas till hösten. Har man ingen som helst beredskap? Har man inga egna åsikter? Är det parterna som helt och hållet skall sköta detta? Minst fyra ministrar, med den förre statsministern i spetsen, har sagt att arbetsrätten skall lösas. Det står till på köpet i vårpropositionen. Dessutom skall företagarnas villkor förbättras. Som sagt var: Har man ingen beredskap? Är det parterna och facket som styr när det gäller arbetsrätten och inte regeringen själv?
Fru talman! Först har jag en korrigering. Parterna och facket, sade Kent Olsson. Facket är en av parterna. Enligt gammal god svensk sed och tradition sköter parterna, dvs. arbetsgivare och arbetstagare, det här. Vi har ännu inte sett resultatet. Regeringen förväntar sig att de skall klara av att ta sitt ansvar i denna väldigt svåra fråga.
Fru talman! Jag är faktiskt litet förvånad. Det är alltså parterna som numera skall sköta arbetsmarknadspolitiken på det här området; det är inte regeringen som skall lägga fram ett antal förslag. Min fråga kvarstår. Det kan inte ha varit någon nyhet att detta eventuellt skulle gå i kras. Det har ryktats om detta länge. Men regeringen är alltså inte beredd att göra någonting för alla de människor som i dag är arbetslösa, som har väntat på den proposition som skulle komma. I vårpropositionen sade man att vi väntar på den stora arbetsmarknadspolitiska propositionen. Nu kommer det alltså ingen, beroende på den här oenigheten. När kommer den då? Om inte parterna kommer överens, då tänker väl ändå regeringen fatta ett beslut? Även om parterna skall komma överens skall vi väl inte behöva vänta i två år till på vad regeringen tycker?
Fru talman! I mer än ett halvt sekel har de här uppgifterna åvilat parterna. Jag tycker att det vore både illa och dumt att i dag säga: Okej, ni tar inte ert ansvar, då tar vi över. Det är en del, och en väldigt viktig del, i den svenska modell som åtminstone det socialdemokratiska partiet har månat om under detta halva sekel. Vi vet som sagt ännu inte resultatet. Regeringen har stora förväntningar på att parterna i det här läget tar sin del av ansvaret. Vi i regeringen är beredda att ta vår del.

Fru talman! Jag har en fråga till statsministern med anknytning till Visbykonferensen. Samtidigt som Visbykonferensen, klokt nog tycker jag, beslöt att prioritera bl.a. miljöinsatser för att rena Östersjön fick kustbevakningen i mina hemtrakter göra ett flertal utryckningar för att ta itu med nya oljeutsläpp i södra Östersjön. Under de senaste fem åren har oljeutsläppen i Östersjön ökat med 300 %. Det känner vi till. 27 000 oljeskadade fåglar fick skjutas på Gotland bara i fjol. Men i mindre än 5 % av de noterade oljesläppen kan källan spåras. Självfallet innebär den här utvecklingen ett omfattande hot mot den marina miljön i Östersjön. Jag menar att det är hög tid att oljeutsläpp av det slaget med all kraft beivras och tycker att Visbykonferensen anger en god riktning. Frågan blir därför givetvis:
Fru talman! Vi är oerhört bekymrade över att framför allt de här små oljeutsläppen i Östersjön ökar. Den viktigaste insatsen vi kan göra är att bygga ut avfallsstationerna runt Östersjön. I Sverige är det gratis att lämna avfall i hamn, det är det inte i de andra Östersjöländerna. Vi får nu under våren en principöverenskommelse med alla länder om att de skall få samma system som Sverige har, att kostnadsfritt ta emot avfall i alla Östersjöstater. Därmed hoppas vi att den kanske viktigaste orsaken till oljeutsläppen skall åtgärdas. Vid miljöministermötet i höst, som följer upp Visbykonferensen, kommer vi också att diskutera övervakningsfrågorna, från svensk sida naturligtvis också polis och åklagares insatser och alla de andra delar som ytterligare kan medföra att vi får ned oljeutsläppen i Östersjön.
Fru talman! Jag har en kort följdfråga. Jag tolkar detta som att regeringen är beredd att verkligen prioritera den här miljöfrågan. Men vilka insatser ser regeringen att övriga stater runt Östersjön konkret kan göra i det här läget, så att det händer någonting snart?
Fru talman! De diskussioner som förs handlar dels om att ställa krav på fartygen som färdas på Östersjön, dels om att ställa krav på hamnarna att ha avfallsanordningar och, som jag sade, kostnadsfritt ta emot avfallet, dels om att satsa ytterligare resurser på övervakning. I dag står Sverige för den ojämförligt största övervakningen i Östersjön. Men det är alltså bra om fler länder tar ett större ansvar för övervakningen. Även polis och åklagare i samtliga Östersjöstater måste prioritera de här frågorna mer.
Fru talman! Jag förmodar att näringsministern är helt överens med statsministern när det gäller utförsäljning av kärnkraften, dvs. av kraftbolag. Kärnkraften skall nämligen vara i samhällelig ägo, har man beslutat i Sverige. Vi har sett att utförsäljningen går jättesnabbt. I Graningeverken har man sålt ut över 30 % till utländska intressenter och Sydkraft närmar sig 30 %. Jag ställde en liknande fråga i fjol vår: Var går gränsen för hur mycket man kan sälja ut? Den frågan skulle jag vilja ha ett svar på från näringsministern.
Fru talman! Det går inte att fastställa en exakt gräns. Men vi skall komma ihåg att i Sverige har samhället på olika sätt ett stort ägaransvar i elproduktion och eldistribution. När det gäller elproduktionen har vi det ansvaret dels genom det statliga Vattenfall, dels genom att många kommuner är engagerade i produktion av energi. För vår del gäller att Vattenfall skall förbli ett statligt företag. Det skall ha fullmakt att uppträda aktivt på marknaden. Jag har också den uppfattningen att kommunerna i största möjliga mån bör undvika försäljningar. Hittills sker de flesta affärerna mellan de privata intressenterna och inte mellan samhället och privata intressenter.
Fru talman! Man kan fråga sig vad socialdemokraterna har för motivering till att man skall fortsätta utförsäljningen. Det skulle vara väldigt intressant att höra. En annan sak är: Kan man kanske tänka sig att decentralisera till landstingen, om man får regionala parlament, så att vi får ett större medborgerligt inflytande över våra naturtillgångar?
Fru talman! Men, Eva Goës, det är inte staten som säljer, utan det är i huvudsak privata intressenter som säljer. Det som jag tycker är viktigt att konstatera är att det bland svenska folket finns en väldigt stor uppslutning just runt idén att samhället skall ha ett dominerande inflytande när det gäller kraftproduktionen, vår vattenkraft och även våra kärnkraftsanläggningar. Det har visat sig också de här senaste veckorna. Därför är vårt uttalande mycket tydligt. Det ligger även en proposition i riksdagen som behandlar statligt ägande. Där klargörs just att Vattenfall skall förbli i statens ägo.
Fru talman! Statsministerns och näringsministerns uttalanden om att privata företag inte borde sälja delar av sin verksamhet till utländska intressenter om de är verksamma inom vattenkraftsområdet är i och för sig tydliga. Men om detta inte skall stanna vid ett allmänt tyckande från statsministerns och näringsministerns sida måste följdfrågan bli: Vilka åtgärder avser regeringen att vidta för att förhindra privata kraftföretag att sälja delar av sin verksamhet till utländska företag? Om det är möjligt skulle jag också vilja tillfoga frågan: Finns det några andra branscher där regeringen avser att förhindra utländska intressenter från att engagera sig?
Fru talman! Jag vill säga till Mikael Odenberg att det vi har sagt är att staten skall uppträda på precis samma sätt som de privata företagen. Det skall inte vara så att staten och samhället äger ett antal kraftföretag som så att säga skall gå med bundna händer och inte få agera. Nuvarande regering säger att våra företag skall ha samma möjligheter som de privata att agera. Det är det besked vi har gett. Det är också någonting som svenska folket gillar.
Fru talman! Det beskedet hälsar jag med tillfredsställelse. Om regeringens ståndpunkt nu är att alla företag, oavsett om de är statligt eller privat ägda, skall agera på samma villkor, och man därmed tar tillbaka uttalandena om att utländska intressenter inte bör få engagera sig i ytterligare omfattning i Sverige, hälsar jag det beskedet med stor tillfredsställelse och konstaterar att det tydligen föreligger en bred enighet.
Fru talman! Två saker tar Mikael Odenberg upp. Den ena är hur vi ser på utländskt ägande. Vi vill att samhället och svenska intressen skall ha ett dominerande inflytande då det gäller kraftproduktionen i Sverige. Det tycker vi är viktigt. Det tror vi också att vi har stöd hos medborgarna för. Det är det ena vi säger. Det andra vi säger är att våra företag skall vara aktiva och även delta i köp. Nu säger Mikael Odenberg att det är bra. Men jag vill påminna Mikael Odenberg om att det inte är så länge sedan som en borgerlig regering begärde den här riksdagens fullmakt att få sälja statens innehav i kraftproduktionen.
Fru talman! Jag hörde arbetsmarknadsministern nyss upprepa påståendet att regeringen vill halvera arbetslösheten. Jag har ingen anledning att betvivla hennes goda vilja. Problemet är bara att det varenda dag kommer ny information som visar att målet verkar bli alltmer avlägset. Ekonomin stagnerar, skriver industrin. LO var i dag mer pessimistisk än regeringen. Arbetslösheten ökar, redovisar AMS. Dubbelt så många varsel i år som förra året, har det kommit information om i dag. Färre lediga platser, och Arbetsmarknadsverkets chef säger att läget är mörkt. Vilka initiativ avser hon att kräva från sina kolleger i regeringen för att göra det lättare för företag att anställa fler människor?
Fru talman! Det är alldeles riktigt att de prognoser vi just nu kan läsa kan förefalla något dystra. Men det får inte föranleda oss att tro att vi inte kan nå målet. Vi är fast beslutna att arbeta för att nå målet, halverad öppen arbetslöshet år 2000. Det finns en del ljuspunkter i det här litet dystra, nämligen att ungdomsarbetslösheten och arbetslösheten bland de långtidsarbetslösa inte visar samma dystra siffror. Sedan är det klart att en arbetsmarknadsminister, precis som Anne Wibble säger, inte ordnar jobben. Det kräver självfallet en samordning i regeringen. Den samordningen sker också, och det kommer att visa sig när vi presenterar den proposition som vi tidigare talade om. Men det räcker inte. Det är därför jag i går sade att vi måste ha en nationell samling för jobben. Det är inte bara regeringen eller denna riksdag utan också arbetsmarknadens parter och andra intressenter i Sverige som måste dra åt samma håll för att vi skall nå målet. Det är därför som jag har sagt att vi skjuter på propositionen om vi inte får ett resultat i morgon. Arbetsrättsfrågan är viktig både psykologiskt och i sak. En lösning skulle visa att andra än regeringen är beredda att ta sitt ansvar.
Fru talman! Det är intressant att höra arbetsmarknadsministern lägga denna stora betydelse vid arbetsrätten. Det är en mycket stor nyhet, får man nog ändå säga. Jag tillåter mig nog ändå att betvivla att detta skulle vara tillräckligt. Min fråga kvarstår därför. Margareta Winberg har inte svarat på den. Vilka initiativ avser hon att kräva från sina regeringskolleger för att den samlade politiken skall ges en inriktning som leder till flera jobb - inte färre? De förslag som regeringen som helhet har presenterat hittills har i verkligheten medverkat till att arbetslösheten stiger - inte sjunker. Det krävs initiativ från regeringens och i synnerhet arbetsmarknadsministerns sida.
Fru talman! Jag skall gärna ge Anne Wibble några exempel. Det kanske viktigaste exemplet är att vi har en finansminister som till skillnad från tidigare finansministrar orkar hålla i ekonomin så att våra företag i Sverige och privata enskilda individer slipper räntor på upp till 500 %. Det har hittills visat sig att den nuvarande finansministern klarar det. Räntan har sedan vi tillträdde gått ned med över 3 %. Det är ett mycket viktigt bidrag till att få i gång jobben i Sverige. I detta arbete är näringsministern, miljöministern, kommunikationsministern osv. involverade. Regeringen - åtminstone denna regering - är ett lag. Vi arbetar tillsammans. Varje minister bidrar på sitt vis.

Fru talman! Tack för det! Jag är mycket ledsen över att arbetsmarknadsministern inte vet mer än att hon tror att någon enskild individ har betalat 500 % ränta. Det är beklämmande. Jag tycker att regeringens nuvarande inriktning, som leder till färre jobb och flera konkurser i goda tider, är en usel prestation. Jag efterlyser fortfarande den kursomläggning som skall innebära flera jobb. Arbetsmarknadsministern har faktiskt ett ansvar för att ta initiativ i den frågan.
Fru talman! Det initiativet kommer. Jag vill ställa en motfråga. Om det inte var 500 %, hur mycket var det då?
Nu går ordet vidare till Karin Starrin.
Fru talman! Jag hade också en följdfråga till arbetsmarknadsministern beträffande arbetsrätten. Jag tvivlar inte heller på arbetsmarknadsministerns ambition när det gäller att verkligen få ned arbetslösheten. När vi åker runt och besöker olika företag och företagare får vi ofta två återkommande besked. Det gäller att få ned räntorna, och det gäller att ändra arbetsrättslagstiftningen. Är arbetsmarknadsministern, när man nu tenderar att inte komma överens i Arbetsrättskommissionen, beredd att lagstifta om arbetsrätten?
Fru talman! Den frågan går inte att besvara i dag, eftersom vi inte vet vilket resultat Arbetsrättskommissionen kommer att komma fram till.
Fru talman! Jag tycker att vi bör kunna lämna företag och företagare besked om vilken ambition som regeringen har när det gäller att fixa många nya viktiga och värdefulla jobb. Vi vet att det är högt prioriterat hos företagen att komma till rätta med nyanställningar, övertid etc. Jag tycker att det skulle vara på sin plats att arbetsmarknadsministern i dag lämnar beskedet att det blir lagstiftning om det inte blir någon överenskommelse.
Fru talman! Rent principiellt vore det fel att föregå ett resultat som vi ännu inte vet någonting om. Det är för övrigt inte jag som är huvudansvarig för arbetsrätten, utan det är Ulrica Messing. Hon kommer att få förslaget presenterat för sig i morgon bitti, och därefter är hon beredd att lämna kommentarer till den vidare hanteringen.
Fru talman! Jag har en fråga till statsministern. Det gäller Sveriges agerande på det internationella planet. Sverige uttalade via statsrådet Mats Hellström när den nya regeringen tillträdde hösten 1994 mycket klart att den svenska politiken vad gäller krigsmaterielexporten skulle vara ytterligt restriktiv och att det inbegrep stopp för vapenexport till Indonesien. Nu har enligt massmedierna uppgifter kommit om att regeringen har fattat beslut om att tillåta sådan export. I morse medverkade Leif Pagrotsky i ett inslag i morgonprogrammet på TV. Det framgick inte alls klart huruvida regeringen anser att det är acceptabelt med vapenexport till Indonesien. Svensk utrikespolitik inbegriper ett väldigt starkt engagemang för mänskliga rättigheter runt om i världen - vilket Indonesien inte respekterar - och en restriktiv vapenexportpolitik. Jag vill fråga statsministern om det är förenligt med en export till just Indonesien.

Fru talman! Statsministern har fördelat arbetet så i regeringen, att det är jag som skall svara på sådana frågor. Svaret är att vi har en ytterligt restriktiv vapenexportlagstiftning. Vi har en ytterligt restriktiv praxis inte minst gentemot Indonesien. Det sker som Eva Zetterberg mycket väl vet i princip inga nya åtaganden som gäller normala vapen. Utan att nu behöva gå in på det konkreta ärende som har tagits upp i tidningarna vill jag säga att det inte har skett någon ändring. Jag planerar för min del inte att genomföra någon ändring. Vi kommer att förbli restriktiva så länge vi gör den bedömning vi gör av Indonesien.
Fru talman! Jag förstår att regeringen har gjort denna uppdelning och att Göran Persson gärna lämnar frågan vidare. Men jag ställde frågan just till Göran Persson därför att jag anser att Leif Pagrotsky inte har givit tydliga svar i massmedierna på denna fråga. Anser regeringen och statsrådet Leif Pagrotsky att det är förenligt med en restriktiv vapenexport från Sveriges sida att acceptera försäljning av fartygskanoner till Indonesien?
Fru talman! Sveriges riksdag har fattat beslut om lagar av olika slag, bl.a. gällande sekretess, som jag tycker att det är rimligt att jag som statsråd följer. Jag konstaterar att Eva Zetterberg, som sitter i den rådgivande nämnden, har samma sekretess och tydligen respekterar den. Hon har inte pratat särskilt tydligt om saker som hon får höra där. Jag blir väldigt förvånad när jag hör ledamöter av Sveriges riksdag som tycker att jag skall strunta i de lagar som riksdagen har preciserat och bryta mot dem för att man av olika skäl vill ha klara besked och papperna på bordet. Om riksdagsledamöterna tycker att sekretessreglerna är för stränga är det mitt förslag att dessa ledamöter motionerar om att de skall ändras och göras öppnare och mindre stränga. Då skall jag, fullständigt lojalt med de reglerna, följa dem och redovisa allt som pågår. Men nu är reglerna som de är, och jag följer dem. Därför tycker jag att den typen av frågor är orimliga. Därför kan jag i dag bara svara att vi fortsätter att följa en ytterligt sträng regim när det gäller vapenexport till hela världen och i synnerhet till Indonesien. Vi lämnar dispens i väldigt speciella fall och till vissa länder. Närmare konkretion kring detta anser jag mig vara förhindrad att ge. Jag kan också säga om den sekretess det gäller, dvs. affärssekretessen och utrikessekretessen, att det inte är upp till mig att bestämma vad gäller företaget om detta är offentligt eller inte. Det är företagets sak att berätta om detta, och min erfarenhet är att det sker förr eller senare. När det då blir offentligt kommer jag självfallet att redovisa de motiv som vi har haft i regeringen för de åtgärder som vi har vidtagit. Men jag kommer inte att bryta den lagstadgade sekretessen och lämna ut uppgifter som kan skada enskilda företag eller enskilda människor.
Fru talman! Om vi tänker oss hypotetiskt att det här godkännandet av vapenexporten till Indonesien trots allt har ägt rum, är nog bedömningen den att det har skett en glidning i begreppet följdleveranser. Det här öppnar ju möjligheten för att vi för all framtid kan leverera vapen till länder där mänskliga rättigheter kränks, när vi en gång har börjat. Jag lyssnade uppmärksamt på Leif Pagrotsky när han var i TV, och han sade då att det förekom överläggningar på europeisk nivå mellan ministrarna om just vapenexportfrågor, men att besluten var nationella. Är det så att en sådan här glidning i tolkningen av begreppet följdleveranser kan ha påverkat regeringen i de diskussioner som har förts i ministerrådet?
Fru talman! Jag är inte medveten om någon glidning i tillämpningen av de här reglerna, och jag tänker för min del inte göra det här till en regel som går att tillämpa precis hur som helst. Vi har en ordning som riksdagen har beslutat om för hur riksdagen skall ha insyn i och inflytande över dessa frågor trots att de måste hanteras under sträng sekretess. En så bred samsyn som möjligt kommer att eftersträvas på samma sätt som i det förflutna, och om frågorna är alltför kontroversiella och inte samlar brett stöd kommer jag inte att på egen hand driva någon sorts personlig särskilt expansiv linje. Vad gäller det internationella samarbetet fick jag en fråga om den här resolutionen i EU-parlamentet, och valde då att säga att vi inte har någon överstatlighet i EG. EG är i dessa frågor ett samarbete mellan länder. EG tvingar inte oss till någonting. Något mer än detta har jag inte sagt, och att EG skulle ha tvingat oss att glida i definitionen av vad som är följdleverans och systemleverans är inte riktigt. Något sådant tvång finns inte, och om det jag sade i radio eller TV kunde tolkas på det sättet så var det fel.
Fru talman! Jag hade nog inte något intryck av att statsrådet hävdade att man hade tvingats till att följa detta, men det är ju inte omöjligt att man påverkas av de resonemang som förs om värderingar när det gäller vad som är följdleveranser och inte i ministerrådet. Det har, såvitt jag förstår, inte statsrådet dementerat.
Fru talman! Jag undrar: Varför denna eftergift? Jan Nygren sade i ett KU-förhör nyligen att kanoner inte hör till följdleveranser, och jag vill bara höra om kanoner hör till följdleveranser eller inte.
Fru talman! Jag vet inte vad Jan Nygren har sagt i den ännu inte offentliggjorda utfrågningen i konstitutionsutskottet. Jag har tidigare lärt mig att Eva Goës använder citat på ett sätt som gör att jag inte kan stå här och kommentera dem. Det hon har refererat tidigare har inte stämt. Det finns ingen automatik i begreppet följdleverans. Det sker en tolkning i varje enskilt fall, och den sker under full insyn av alla de partier i riksdagen som vill vara med om den. Bara för att detta är hemligt behöver det inte vara något fuffens med det. Möjligen kan Jan Nygren ha pratat om att det självfallet inte existerar någon automatik i att man kan få sälja 100 kanoner bara för att man har sålt en kanon. Det görs en mycket noggrann prövning i varje enskilt fall.

Fru talman! Så kraftfull har åtstramningen varit och så enormt har skruven dragits åt att vi också har dragit med oss Tyskland i fallet - och Frankrike och stora delar av västvärlden i övrigt. Så kan man, litet raljerande, bemöta Bo Lundgren. Att inte förstå att vi nu är inne i en recession i Europa och att inte begripa att Sverige påverkas av detta, det är att göra partipolitiken överordnad sunt förnuft. Vad vi nu har att göra, Bo Lundgren, är att inte hamna i det läge som vi hamnade i senast vi hade en konjunkturnedgång, nämligen ett läge då vi släpper efter vad gäller statsfinanserna, släpper fram dem som vill sänka skatterna kraftigt och låter dem som vill genomföra reformer få sin vilja fram. Då hamnar vi återigen i det moras som en gång i tiden ledde Sverige fram till en statsfinansiell krasch. Det är det det nu handlar om. Konjunkturer växlar och går upp och ned. Just nu går de ned. Det förbyts så småningom i en uppgång. Då skall Sverige vara starkt och rustat för att ta för sig av detta. Därför satsar vi på utbildning, därför satsar vi på riskkapitalförsörjning, därför kommer vi att lyfta fram de miljöpolitiska frågorna, därför utvecklar vi näringspolitiken och därför håller vi envist fast vid att inte låta statsfinanserna förfalla igen. Men glöm inte, Bo Lundgren, att perspektivet numera är europeiskt, minst, och då förstår man bättre den situation som Sverige för närvarande möter.

Fru talman! Ingen kan vara nöjd med utvecklingen i Europa i dag. Jag hade tillfälle för några dagar sedan att umgås med ett av våra södra grannländers förbundskansler, Kohl. I de samtalen var det alldeles tydligt att tyskarna brottas med exakt samma problem som vi har i Sverige. De söker lösningar precis som vi söker lösningar. Därvidlag finns ingen som helst anledning att säga att det vi gör är rätt avvägt i alla delar och att det de gör är fel avvägt i alla delar. Låt oss vara öppna för en diskussion. Men att inte se konjunkturförloppet är faktiskt att göra den här debatten våldsamt ytlig. Slutligen, Bo Lundgren, som ju har fått pröva sitt recept en gång på att ordna tillväxt i svensk ekonomi: Läs gärna in till kammarens protokoll resultatet i form av tillväxtsiffror för de år då Bo Lundgren hade nästintill personligt ansvar för den ekonomiska politiken i

Fru talman! Det är ett rekord i fräckhet att Bo Lundgren vill läsa in tillväxtsiffrorna under vår regeringsperiod i protokollet. Jag efterfrågade de år då han hade ansvaret för det hela. Som kammarens ledamöter känner till är det inte första gången jag ställer den frågan. Bo Lundgren! Vad blev resultatet när ni fick pröva er ekonomiska politik utöver 500 procents ränta som vi tidigare i dag har hört talas om?
Fru talman! Jag vill rikta mig till kommunikationsministern med en fråga om SAS många inställda flygturer som har drabbat passagerarna hårt. SAS är ett statsägt företag. Därför har regeringen ett speciellt ansvar. Dessutom är SAS i monopolställning på många destinationer. Det är svårt att konkurrera med SAS på grund av dess storlek. för att tredje man, passagerarna, inte skall drabbas så som de har gjort, i så fall vilka?
Fru talman! Om det vore så enkelt att vi kunde beordra SAS att anställa nya piloter kanske vi skulle göra det. Men jag är inte säker på att den bästa lösningen är att göra det på en gång. SAS är ett mycket delägt företag. Den svenska staten äger en och en halv sjundedel. En och en halv sjundedel ägs av det svenska näringslivet. Jag skall bli något seriös och säga att det naturligtvis är ett problem när ett företag som i stort sett har monopol på inrikesflygningarna inte klarar av sin uppgift. Därför är det av politiskt intresse att vi också diskuterar hur man skall klara av sin personalpolitik. Det gör vi.
Fru talman! Uppenbarligen har SAS problem med pilotfacket. Striden mellan fack och företag går ut över passagerarna. Statsrådet ämnar kanske inte ta kontakt med företagsledningen. Men jag kanske kan fråga om statsrådet ämnar ta kontakt med pilotfacket för att hjälpa till att reda ut den här trassliga historien.
Fru talman! Vi utövar ett aktivt ägande av den lilla del som vi har. Men jag vill inte gå så långt som till att stå i den här talarstolen och utöva ministerstyre över SAS vd eller de andra parterna i den här konflikten. Man skall kanske inte kalla det för en arbetsmarknadskonflikt, men det är klart att det handlar om arbetsmarknadens parter. Jag är övertygad om att någon snabbt skulle anmäla mig till KU om jag skulle göra så.
Värderade talman! Vi har kunnat läsa en del uttalanden av vår miljöminister om miljöproblemen med bilar. Häromdagen var jag inne i en liten bilverkstad hemma i Bodafors. Det hade varit bra för mig om miljöministern hade varit med. I den här bilverkstaden sade de: Det talas så mycket om att de nya bilarna måste bli mer miljövänliga. Men vad görs för att vi som inte har råd att köpa nya bilar, utan måste dras med och reparera de gamla, skall kunna medverka till en bättre miljö vad gäller bilarna. I det yttrandet låg en fråga till miljöministern: Kan och vill regeringen göra någonting för att underlätta för de bilägare som inte har råd att köpa nya bilar att medverka till en bättre miljö, t.ex. genom ett stöd för katalysatormontering?
Fru talman! Jag tror att de två bästa insatser som vi kan göra är att fortsätta regeringens politik för att arbetslösheten skall halveras och räntan sänkas jämfört med hur det var under den borgerliga regeringens tid.
Värderade talman! Jag är inte säker på att det hade underlättat för mig om miljöministern, med det svaret, hade varit med i bilverkstaden. Värderade miljöminister! Det finns även i ert parti många som, trots att de har arbete, inte har möjlighet att ha annat än gamla bilar. De behöver få ett ärligt svar. Kan man göra någonting för att ge dem en chans att förbättra sina bilar utan att de därmed behöver avstå från all annan konsumtion?
Fru talman! Skämt å sido tror jag ändå att man skall se att nybilsförsäljningen går ner i tider med arbetslöshet och ekonomiska problem. När man lyckas få ner arbetslösheten och räntan ökar också bilinköpen. Under en sådan här period, då vi har problem med nybilsförsäljningen, är det inte genom bidrag till gamla bilar som vi kan få ner utsläppen. Det handlar fortfarande om att försöka satsa på nybilsförsäljningen och försöka se till att vi får så rena nya bilar som det någonsin är möjligt.
Eftersom Carl-Johan Wilson tidigare varit så kortfattad får han en tredje följdfråga.
Värderade talman! Ibland bedömer man hur duktiga politiker är efter hur de kan klara en debatt utan att svara på frågan. Detta är ett exempel som skulle kunna falla inom den bedömningen. Jag tycker att dessa bilägare inte har fått något svar. Jag skall åka hem till dem i morgon och tala om att miljöministern sade att de har råd att köpa nya bilar om arbetslösheten minskar. Det hjälper inte alla dessa människor. Kan inte miljöministern säga någonting om regeringen vill göra någonting som kan underlätta för dem att behålla sina bilar och med hjälp av katalysatorer förbättra miljön? Det skulle vara hemskt roligt om ministern kunde göra det. Annars kan hon säga att hon tyvärr inte kan svara på frågan. Då kan jag nämligen säga det till dessa människor.
Fru talman! Vi eftersträvar nya bilar med katalysatorer. Vi eftersträvar att man skall ta hand om sina gamla bilar så att katalysatorerna fungerar och räcker längre. Vi eftersträvar energieffektiva bilar. Däremot kan jag inte gå ut och lova någon form av ekonomiska bidrag till bilägarna för att man skall satsa på de gamla bilarna. Det är någonting sådant som jag läser in i frågan. Det skulle dessutom vara en felaktig politik. Det ger mycket mindre effekter på miljön än att man ser till att få bra nya bilar på den bilmarknad som trots allt kommer.
Fru talman! Jag har en följdfråga till miljöministern med anledning av det här. Det är ett faktum att vi i Sverige har en mycket gammal bilpark. Genomsnittet är över tio år. Det är intressant att höra miljöministern svara Carl-Johan Wilson att hennes och regeringens målsättning är att man i stället skall kunna köpa nya bilar. Vad har miljöministern för strategi för att vi skall kunna stimulera nybilsförsäljningen? Såvitt jag kommer ihåg kom det så sent som i dag propåer också från LO om att man skulle försöka vidta sådana politiska åtgärder att man kan få till stund en ökad nybilsförsäljning och därmed också en bättre trafikmiljö. Vad är miljöministerns recept?
Fru talman! Man kan konstatera att det är ett bra betyg på både bilprovningen och den svenska bilindustrin att vi har bilar som håller länge i Sverige. Man kan också konstatera att nybilsförsäljningen går i cykler, som jag har sagt tidigare. Dessutom görs en översyn av vägtrafikbeskattningen där man bl.a. kommer att se över nybilsförsäljningen i jämförelse med gamla bilar.

Fru talman! Jag har en fråga till kommunikationsminister Ines Uusmann. I samband med Stockholms tingsrätts prövning av upphandlingen i SJ har man från SJ:s sida medgett två ganska allvarliga brister i sitt kalkylsystem. Det gäller den upphandling som BK Tåg förlorade på sin tid. SJ säger att en nyanställd gjorde fel och att det var för låga värden. Med tanke på den vikt som den här upphandlingen hade var det väl inte direkt sannolikt. SJ erkänner inte ens en gång att man har gjort något fel utan säger att man inte räknat med de fasta kostnaderna utan bara rörliga kostnader i sin kalkyl. Det här är ett elementärt kalkylfel i alla upphandlingssituationer. Tänker kommunikationsministern göra något för att förbättra SJ:s kalkylmetoder?
Fru talman! Återigen vill jag inte utöva ministerstyre gentemot Stig Larsson. Däremot kan jag meddela att regeringen avser - och det gör vi i fullt samförstånd med SJ - att använda utomstående konsulthjälp för att gå igenom SJ:s ekonomi så att den här typen av lustiga frågor inte skall behöva uppstå.
Fru talman! Efter det att den här upphandlingen gjordes på sin tid har det skett en mängd upphandlingar av länstrafik där SJ har tagit hem samtliga anbud. Det är inte så konstigt när man förstår vilken kalkylmetod SJ har tillämpat. I framtiden kommer detta att bli än viktigare i och med att länsbolagen får större frihet att köra själva på spåren. Jag tackar för beskedet och hoppas att den här översynen av kalkylmetoderna görs snart.
Fru talman! Jag har en fråga till näringsminister Regeringen har föreslagit att höja produktionsskatterna på viss elkraft. Den skattehöjningen kan drabba vissa enskilda företag mycket svårt, några hotas av nedläggning. Är statsrådet beredd att medverka till att ge lindringar till dessa företag? Det gäller bl.a. företaget
Fru talman! Först energiskatterna: Vi genomför en mycket stor satsning på utbildning och kompetens. Det kostar sammantaget drygt 10 miljarder kronor. Den satsningen på utbildning finansieras till hälften via arbetsmarknadspolitiken, till en fjärdedel av konsumenterna i Sverige och till en fjärdedel av näringslivet genom energiskatter. Jag anser att alla bör vara med och betala satsningen på utbildning och kompetens. Jag är övertygad om att också näringslivet har glädje av den satsningen. Jag tycker att det glöms bort när vi talar om energiskatterna. Det var den första synpunkten. Den andra synpunkten är att energipriset består av skatter, produktionspris, distributionspris och vinst. När ett kraftbolag förhandlar med ett företag har man att ta ställning till om man skall ta ut ett pris som gör att företaget inte överlever och därmed inte heller säljer kraften eller om man skall lägga priset på en sådan nivå att både kund och leverantör kan överleva. Det är inte en fråga för mig, utan det är en fråga mellan kund och leverantör.
Fru talman! Jag vädjar till näringsministern att inta en annan hållning. Sverige har inte råd att tappa ett antal större industriföretag. Jag kan inte överlåta det här så lättvindigt till något slags marknadslösning. Näringsministern bör ompröva detta. Det är min vädjan. Vi har inte råd att tappa industriföretag, näringsministern.
Fru talman! Jag är kanske litet förvånad att Lars Bäckström oroar sig över energipriserna. Jag har en känsla av att Lars Bäckström i andra sammanhang rätt flitigt deltar i en debatt som handlar om kraftigt höjda elpriser, men då av andra skäl, och nu intar en helt annan ståndpunkt. Jag har samma uppfattning som den som Lars Bäckström nu gav uttryck för, nämligen att det är viktigt att vi behåller konkurrenskraftiga elpriser. Jag kommer att jobba för det. När man lyfter fram ett enskilt exempel på hur ett företag drabbas eller gynnas vill jag nämna att elpriset inte bara bestäms av skatter utan också av produktion, distribution och vinst. Det ligger i både leverantörs och kunds intresse att hitta en sådan lösning att företagen överlever.
Fru talman! Det är mycket riktigt, näringsministern, att vi har medverkat till höjda koldioxidskatter men också till lättnader för energiintensiv industri. Samma kreativitet måste regeringen kunna visa på egen hand i denna fråga.
Fru talman! Jag har en känsla av att det finns en del andra litet större energifrågor än bara koldioxidskatten, där Lars Bäckström driver en ståndpunkt som naturligtvis kostar mycket mer än vad dagens energipriser ger och som kräver kraftigt höjda energipriser. Det gäller att ha ett sammanhållet budskap, och det tycker jag inte att Lars Bäckström har.

Fru talman! Bo Lundgren har provat det andra receptet, nämligen att sänka skatter och samtidigt inte finansiera verksamheter. Det var ingen lysande period för svenskt näringsliv. Det var ren katastrof. Den här regeringen tar faktiskt fram 10 miljarder kronor för att satsa på utbildning och kompetens. Vi lånar inte till det, utan vi tar fram pengarna. En del av den satsningen, närmare en fjärdedel, finansieras av näringslivet. Resten finansieras av konsumenterna och dem som finns inom arbetsmarknadspolitiken. Är det orimligt, Bo Lundgren, att näringslivet står för en fjärdedel av finansieringen för att satsa på utbildning och kompetens? Jag trodde att Bo Lundgren och jag tyckte att det var bra att höja kunnandet därför att det är garanten för nya jobb. Men den enkla lösningen att någon annan alltid skall betala eller t.o.m. den enklaste av alla, att ingen betalar utan vi lånar till utbildning, var inget bra recept.

Fru talman! Helt kort till Bo Lundgren, som tydligen vikarierar för Tobisson i dag. Att tro att man kan bedriva verksamhet utan att betala för den är rätt märkligt. Låt oss säga att Bo Lundgren ställer frågan så här: Skulle näringsministern vilja höja skatten om vi inte genomförde utbildningssatsning? Självklart inte! Inte genomför vi skattehöjningar bara för att genomföra dem, utan vi gör det när det behövs. Bo Lundgren bedyrar att utbildningssatsningen behövs. När den behövs måste man också betala den. Vi betalar den till en fjärdedel via näringslivet. Jag tror faktiskt att näringslivet förstår att det är i Sveriges och näringslivets intresse att öka satsningar på utbildning och kompetens.

Fru talman! Jag har en följdfråga till näringsministern. Jag tänker inte recensera debatten eller olika uttalanden, men jag förstår att regeringen inte tror på politiken att sänka skatter för att skapa fler jobb och fler företag. Då skulle jag vilja fråga: Hur många nya jobb bedömer regeringen att vi kommer att få med hjälp av höjd energiskatt och andra höjda skatter som tas ut av företagen?
Fru talman! Jag tycker att det här är en litet väl enkel debatt för Sveriges parlament. Socialdemokratin och regeringen höjer ju inte skatterna för dess egen skull. Vi bedriver ju här i landet en verksamhet med välfärd, utbildning och investeringar i offentlig sektor som också måste betalas. I det här fallet finansierar vi en utbildning till Det gör vi för att vi tror att det är bra för Sverige att man ökar kunnandet och kompetensen och bygger ut högskola och gymnasieskola för att öka kunnandet. Vi tror också att det måste betalas. Att det väcker sådan förvåning hos moderaterna måste ju väcka förstämning hos dem röstar på er.
Fru talman! Jag tänker inte recensera tonen i debatten, eller uttala mig om vad som är enkelt. Jag förstod att det tidigare handlade om att regeringen anser att en väsentlig del av den ekonomiska politiken är höjda skatter, bl.a. energiskatter. Mot den bakgrunden, och eftersom vi också i dag har diskuterat att vi vill ha fler i arbete, undrar jag hur många jobb regeringen bedömer att man kan åstadkomma med dessa höjda företagsbeskattningar.
Fru talman! Jag vill återigen betona att socialdemokratin och regeringen inte anser att den viktigaste ekonomiska frågan är att höja skatter. Det viktigaste för Sverige är att vi ser till att vi har ett Sverige som fungerar, att vi har välutbildad arbetskraft, fungerande infrastruktur, kunnande och kompetens, att vi har tillgång till billiga pengar, låga räntor och billigt kapital, dvs. allt som krävs för att ett näringsliv skall fungera. En del i den ekonomiska politiken är också att ha statsfinanserna i ordning. Det är också en viktig del av den ekonomiska politiken. Det kan man åstadkomma på två sätt: genom besparingar och genom skattehöjningar. Nästan alltid krävs båda delarna. Just utbildningssatsningen är ett praktexempel på detta. Hälften finansieras via besparingar, hälften finansieras via skattehöjningar. Om ni lär er litet av det finns chansen att ni också får regera någon gång. Så länge ni tror att man finansierar verksamhet enbart genom nedskärningar kommer ni inte att lyckas.
Fru talman! Jag har en fråga till statsministern med anledning av löftet om halvering av arbetslösheten till år 2000. Det har ju varit en stor fråga i debatten ända sedan regeringen tillträdde. När regeringen upptäckte att det inte fanns några snabba lösningar på problemet, vilket man uppenbarligen trodde första halvåret 1995, tillsattes i rask följd tolv tretton olika utredningar som mer eller mindre hade beröring med arbetsmarknadspolitiken. Ett stort antal människor, svenska och utländska experter, engagerade sig i det arbetet. Plötsligt skulle samtliga utredningar vara klara till den sista februari - i god tid före den egna partikongressen. Ur detta sammelsurium skulle det nu i vår komma en sysselsättningspolitisk proposition. I dag har vi fått höra att den är skjuten på framtiden. Hela arbetsmarknadsproblematiken står nu och faller med arbetsrätten. I går fick jag i min hand en inbjudan undertecknad av statsministern. Det gäller en konferens som skall hållas i Göteborg nästa vecka om full sysselsättning. Det är ett stort jippo med en lång rad svenska och utländska experter.

Fru talman! Eftersom tonen är moderat insinuant skall jag göra ett undantag från regeln att det är ansvarigt statsråd som svarar på frågor. Jag gör undantaget eftersom jag står för inbjudan till konferensen. Konferensen hålls i Göteborg. Den sker med internationella experter som bidragsgivare till en svensk debatt. Vi har aldrig trott att det är lätt att halvera arbetslösheten. Vi har aldrig trott att vi sitter på de enkla och typiskt svenska lösningarna. Detta är ett internationellt problem. Vi inser att vi inte kommer att klara uppgiften om vi inte deltar i en omfattande internationell debatt. Vi inser samtidigt att vi inte kommer att klara uppgiften om vi inte kan engagera det svenska samhället i kampen mot arbetslösheten. Grunden är lagd. Statsfinanserna är under kontroll. Räntorna har sänkts. Inflationen är låg. Vi gör en stor utbildningssatsning. Parterna arbetar med arbetsrätt och lönebildning. Dessutom skall vi gå vidare med näringspolitik och andra satsningar. I det arbetet har vi anledning att fortlöpande under de kommande åren ta intryck av internationell debatt och diskussion. Det kommer vi att göra. Det kommer vi att göra även om moderaterna då påstår att vi lyssnar på andra bara för att vi saknar egen politik. Bara den som tror sig ha tänkt färdigt behöver inte lyssna på andra. Vi som söker oss framåt för att försöka hitta nya vägar har all anledning att ta intryck, inte minst av internationell expertis.
Fru talman! Det är intressant att lyssna på statsministern. Det är bra att han besvarar den här frågan eftersom det är en fråga för regeringen och regeringschefen. Det går inte att lösa arbetslöshetsproblemen med några enkla knep. Det kan vi vara överens om. Det som är anmärkningsvärt i den här frågan är att det har gjorts ett stort utredningsarbete. Det skulle ha fått tillåtelse att slutföras. Det gick inte att få igång en dialog med regeringens företrädare i de utredningar som fanns. Riksdagen har i dag fått veta att regeringen inte har någon politik för att lösa detta. Vi får ingen proposition under våren. Vi får vänta på regeringens förslag - ovisst hur länge. Problemet är inte att riksdagen får vänta. Problemet är att arbetslösa inte får något svar på sina frågor. Det är bra att statsministern åker ut i landet och talar med människor. Men jag vill fortfarande veta hur regeringen i dag avser att tackla frågan om arbetslösheten.
Fru talman! Jag har svarat på Sonja Rembos fråga vid flera tillfällen under överläggningen.

Vår uppgift, i den regering som jag nu leder, är att ta ned arbetslösheten från en nivå som vi i Sverige inte sett motsvarigheten till sedan 1930-talet. Om vi jämför den ekonomi som vi nu befinner oss i med ekonomin på andra ställen i Europa har ingen tidigare lyckats åstadkomma en sådan reduktion av arbetslösheten som vi nu ställer i utsikt. Vi söker samarbete med EU-kommissionen och Santers initiativ. Vi tittar på vad den belgiska kristdemokratiska regeringen gör. Vi tittar på vad de tyska kristdemokraterna gör. Vi resonerar med fackföreningsrörelsen. Vi söker oss fram i en europeisk dialog. Där deltar vi. Men moderaterna bör, med den meritlista ni har i det här sammanhanget, sluta ställa insinuanta frågor. Låt inte en proposition bli till frågan om man klarar att hantera arbetslösheten eller inte. Försök i stället att förstå att regeringen i det här arbetet faktiskt vill ge parterna en rimlig chans att bidra efter sin förmåga till att pressa tillbaka arbetslösheten. Tids nog kommer vi också från regeringens sida, kanske rent av ganska snart, att presentera ytterligare förslag. Sedan följer fortlöpande under hela perioden fram till år 2000 successivt nya förslag som kommer att pressa tillbaka arbetslösheten. Fråga mig inte i dag exakt vilka de är. Det kan ingen svara på. Vad vi har bundit oss för och inriktat oss på är att, till skillnad från den tidigare regeringen, inte kraftigt öka arbetslösheten utan faktiskt halvera den. Däri ligger skillnaden fru Rembo.
Fru talman! Vi är överens om att man självklart skall lyssna på alla parter. Men det som oroar oss i Vänsterpartiet litet grand när det gäller debatten om sysselsättningspropositionen är frågan om arbetsrätten. Detta är välkänt sedan länge. Vänsterpartiet och Socialdemokraterna fattade gemensamt beslut om att återupprätta den arbetsrätt som också LO hela tiden slagit vakt om. Nu skjuter man, med hänvisning till att parterna inte kan komma överens - dvs. till att LO inte går med på det som SAF sedan länge har krävt - på sysselsättningspropositionen. Är inte det att ge SAF någon slags vetorätt vad gäller den svenska politiken mot arbetslösheten?
Fru talman! En modernisering av arbetsrätten anser regeringen vara både väsentlig och riktig. Det betyder inte att SAF har någon slags vetorätt. I de diskussioner som har förts i Arbetsrättskommissionen är det turordningsreglerna som har varit mest uppmärksammade. Det finns dock många andra diskussionsförslag som faktiskt gagnar arbetstagarna. Jag tänker då inte minst på kvinnorna. Därför menar jag att det är väsentligt att man försöker komma överens. Det är väsentligt för att föra traditionen med den svenska modellen vidare, men också eftersom detta spelar en ganska stor roll som del i den proposition vi nu diskuterar. Detta är inte ett sätt att ge SAF vetorätt.
Fru talman! Vi är överens om att det mest önskvärda naturligtvis är att parterna kommer överens. Men i den här frågan är det ändå ganska välkänt var parterna står. Som situationen är i dag - LO säger ju nej till de krav som i första hand SAF driver - är det lätt att tolka det senaste budet om att det nu skjuts på propositionen på det viset att regeringen vill tvinga LO att ge efter för SAF:s krav.
Fru talman! Vad regeringen önskar är att man skall komma fram till en modernisering av arbetsrätten. Det är viktigt i sak. Vad vi dessutom vill är att fler än bara regeringen och denna riksdag skall delta i det arbete som vi har föresatt oss att klara, nämligen att halvera den öppna arbetslösheten till år 2000. Därvidlag är parterna viktiga. Både arbetsgivare och arbetstagare får ge och ta i fråga om den politik som vi diskuterar i denna kammare. Men det är också viktigt att de på det här viset själva är med och bidrar.

Fru talman! Jag vill fråga om statsministerns yttrande rörande den moderata synen. Om statsministern har gått tillbaka och läst de motioner och de olika förslag som vi har lagt fram, borde han mycket väl känna till att vi har en politik för hur vi vill komma till rätta med arbetslösheten. Det som förvånar mig, och nu kommer en fråga till Margareta Winberg, är att man faktiskt har väntat i ett och ett halvt år på att förändringarna av arbetsrättslagarna skall ske. Men när det helt plötsligt sker något, står regeringen alldeles som fallen från skyarna. Har man ingenting att säga till alla de människor som är oroliga och som väntar på regeringens besked? När kommer denna proposition, och vad har man för politik för att komma till rätta med arbetslösheten?
Fru talman! Eftersom repliken togs på mig, skall jag besvara frågan. Vi kommer inte att medverka till att parterna på arbetsmarknaden hamnar i det läget att regeringen går in och lagstiftar om sådant som de inte kan lösa upp. Det är en dålig utveckling. Vi såg hur det gick när den regim som Kent Olsson stöttar ensidigt gick in och ändrade i arbetsmarknadens regelverk till förmån för den ena parten. Vi såg vad det skapar för motsättningar på arbetsplatser och i det svenska samhället. Vi hade, och har haft, en svensk tradition där vi har förhandlat om dessa regelverk. Vi har träffat uppgörelser och avtal, och man har följt dem. Det har varit en utomordentlig styrka. Att nu, när parterna är inne i ett slutskede av förhandlingarna och skall lämna besked om hur de ser på utgången, kräva att regeringen skall gå in och lagstifta, det är att föregripa. Nu får de sköta uppgiften. De har tagit på sig den, och jag är säker på att de klarar den. Jag är säker på det. Efter arbetsrätten ligger ju lönebildningsfrågorna. De är lika viktiga för parterna att klara ut som arbetsrätten. Sedan säger Kent Olsson att Moderaterna har en politik för att pressa tillbaka arbetslösheten. Varför använde ni inte den då? Varför körde ni utvecklingen åt det andra hållet? Ni lyckades med bedriften att treoch fyrdubbla arbetslösheten under de år då ni fick chansen att styra Sverige? Litet ödmjukhet kanske vore på sin plats från de moderata frågeställarnas sida.
Fru talman! Jag är osäker på om denna fråga är till statsministern eller arbetsmarknadsministern. Det får ni avgöra själva. Det är rimligt att ni låter parterna förhandla detta färdigt. Det är rimligt att ni väntar med propositionen. Men vi riksdagsledamöter, vi behöver ju få en proposition om sysselsättningspolitiken att arbeta med. Nu har parterna ett slags dröjsmålsveto. Det kan inte vara hur länge som helst. När löper denna dröjsmålstid ut, så att vi politiker kan ta itu med de övriga delarna av sysselsättningspolitiken? Allt är ju inte under förhandling. När får vi propositionen som senast?
Fru talman! Beskedet när det gäller arbetsrätten får vi i morgon. Då kommer också det ansvariga statsrådet Ulrica Messing att lämna besked om hur regeringen avser att hantera fortsättningen på just den frågan. På det beskedet beror också beskedet om propositionen. Det är knappt ett dygn tills dess, och därför kan jag här och nu inte besvara frågan. Det vore också att föregripa det hela.
Fru talman! Jag vill ställa en fråga till arbetsmarknadsministern. När beslutet om att ändra reglerna för de deltidsarbetslösa fattades, alltså när rätten till akassa för deltidsarbetslöshet förändrades, framfördes farhågor om att detta skulle drabba lågavlönade kvinnor. Det fanns en förhoppning om att de skulle få heltidsanställning i stället. Denna förhoppning har dock inte slagit in. Nu visar det sig att ett stort antal kvinnor som har deltidsarbete säger upp sig. Bara i Luleå har ett fyrtiotal sagt upp sig. De har mycket små möjligheter att få ett annat arbete. Jag förstår kvinnorna. De klarar inte sin försörjning på en halvtidstjänst. Jag vet att arbetsmarknadsministern är medveten om problemet. Nu undrar jag: Vad ämnar arbetsmarknadsministern göra för att hjälpa upp situationen för dessa kvinnor?
Fru talman! När det här beslutet togs fanns det, precis som Kristina Zakrisson säger, en konflikt i det hela. Å ena sidan kunde vi se att vissa arbetsgivare utnyttjade situationen med deltidsarbetande, framför allt kvinnor, som kunde stämpla upp till heltid. Kvinnorna blev därmed på arbetsplatsen ett slags konjunkturutjämnare över dagen eller över veckan. Vi såg också i vissa fall minskade incitament för att söka mera jobb, ökad tid. Det var motivet - dessutom låg det naturligtvis en besparing i det - för att göra detta. Å andra sidan är vi också medvetna om att en del av dem, framför allt kvinnor, som drabbas av detta har svårt att försörja sig. Det är således inte lätt att få den här ekvationen att gå ihop. Jag antar att Kristina Zakrisson vet att en utredning pågår - Arbomutredningen, som har i uppgift att också titta på det här. Denna utredning skall presentera sitt resultat, tror jag, den 30 september. Fram till dess får vi nog vänta på ett svar.
Fru talman! Jag tackar för svaret. Tyvärr är det för de kvinnor som nu säger upp sig en lång väntetid fram till september. Samtidigt förstår jag att det inte går att hasta fram utredningen. Den besparing som vi eventuellt skulle kunna förvänta oss blir i stället ökade utgifter, eftersom de här kvinnorna har rätt att stämpla upp till heltid. Det blir således en ökad kostnad i stället för en minskad kostnad. Jag ser fram emot att arbetsmarknadsministern försöker påverka så att vi får en lag om heltidsanställningar.
Fru talman! Det som Kristina Zakrisson tar upp är exempel på frågor som den så omdiskuterade arbetsrättskommissionen diskuterar och som, om man kunde komma till en lösning, skulle vara till gagn inte minst för kvinnorna.
Fru talman! Mycket av debatten i dag har handlat om arbetstillfällen. Det är kanske inte så konstigt, eftersom det är ett av de områden där regeringen så kapitalt har misslyckats. Regeringen glider undan för alla frågor som rör arbetslöshet och arbetsmarknad. Vi får inga riktiga besked. Alldeles nyss fick jag på mitt bord ett flerårigt program för små och medelstora företag, vilket framlagts av kommissionen. Det är ett led i den europeiska förtroendepakten för sysselsättning. Här tas de små och medelstora företagen upp som en nyckelsektor när det gäller att skaffa nya sysselsättningsmöjligheter och tillväxt. Bl.a. görs en analys.
Vi måste få en fråga. En minut står till förfogande och den har nu gått.
Fru talman! I nämnda analys säger man att det är de komplicerade rättsliga, skattemässiga och administrativa förutsättningarna som gjort att de små företagen är svaga och sårbara. Är det, arbetsmarknadsministern, en beskrivning som överensstämmer med förhållandena i Sverige?
Fru talman! När det gäller de små företagen är mitt svar att de nästan genomgående har en sämre konkurrenssituation än de stora företagen. Man kan gå igenom område efter område. Det gäller möjligheterna att få tillgång till utbildning och möjligheterna att få tillgång till riskkapital. Vidare gäller det priset på lånekapital, möjligheterna att hantera arbetsrättslagstiftningen osv. Så kan man fortsätta hela vägen. Den här regeringens uppgift är därför att se till att vi på alla dessa områden kan genomföra sådana förändringar som leder till att det lilla företaget kan få samma konkurrenssituation som det stora. I den meningen är också det vi gör i EU faktiskt väldigt viktigt. Också när det gäller export har det lilla företaget svårare att hävda sig än det stora.
Fru talman! Det som sades här var inte riktigt ett svar på min fråga. Jag frågade om de arbetsrättsliga, skattemässiga och administrativa förutsättningarna i Sverige, det s.k. krånglet för små företagare. Är det sådant som gör att de blir sårbara?
Fru talman! Jag vill nog påstå att jag svarade på Patrik Norinders fråga. Men vi kan ta det en gång till med en annan uppdelning. De administrativa reglerna är en viktig uppgift. Helt klart har de små företagen svårare att hantera all den byråkrati som finns, och som måste finnas i ett samhälle. Därför har vi en särskild grupp som jobbar just med den frågan. När det gäller skatterna har vi i ett hårt budgetarbete trots stora besparingar förhandlat fram 2 miljarder kronor att användas för att ändra i skattereglerna; detta för att ge de små företagen samma konkurrenssituation som de stora företagen. Arbetsrätten är just en av de frågor som diskuterats här i dag. Jag vill ändå passa på att säga att vi inte sysslar med någon form av utpressning. Om parterna kommer överens om arbetsrätten, vilket de säkert gör, kräver det en lagstiftning. En lagstiftning kräver ett lagrådsarbete. Det är därför som sysselsättningspropositionen dröjer. Om vi inte tar med arbetsrätten blir, det har jag en känsla av, många besvikna - också de parter som under en lång tid har förhandlat. Förhandlingen landar i ett resultat som kräver en förändrad lagstiftning. Den förändrade lagstiftningen skall finnas med i propositionen.

Fru talman! Bo Lundgren har frågat mig om regeringen är beredd att förelägga riksdagen förslag till strukturella reformer som skapar goda förutsättningar för tillväxt och nya arbeten. Naturligtvis är regeringen, nu liksom tidigare, beredd att förelägga riksdagen förslag till åtgärder som på ett hållbart sätt främjar tillväxt och sysselsättning. I tillväxtpropositionen redovisades regeringens dagordning för tillväxt och sysselsättning. Den politiken fullföljs genom initiativ på flera områden såsom bl.a. redovisas i regeringens vårproposition. Utgångspunkten är att sunda statsfinanser och stabila priser ger de bästa förutsättningarna för en långsiktigt uthållig tillväxt. Det är i det perspektivet man skall se regeringens bestämda ambition att fullfölja saneringsprogrammet för de offentliga finanserna och uppnå det uppställda målet om balans 1998. Regeringen måste förbehålla sig rätten att noga pröva att framförda krav på tillväxtfrämjande åtgärder eller s.k. strukturella reformer verkligen är välmotiverade och inte bara är eufemismer för krav på ofinansierade utgiftsökningar eller ofinansierade skattesänkningar. Bo Lundgren tecknar i sin interpellation en bild av Sverige som ett land i stagnation sedan slutet av 1960-talet, vilken förbyttes i ett ekonomiskt fritt fall i slutet av 1980-talet. Sveriges BNP per capita har visserligen haft en otillfredsställande utveckling i jämförelse med många andra OECD-länder. Men att vår relativa position försämrats markant förklaras till stor del av att BNP och sysselsättning föll under de borgerliga regeringsåren 1991-1993, ett fall som den ekonomiska politiken under denna tid förstärkte i stället för att mildra. Situationen för de offentliga finanserna var mycket prekär när den socialdemokratiska regeringen tillträdde 1994. Här är det verkligen motiverat att tala om ett fritt fall, såväl för de offentliga finanserna som för förtroendet för svensk ekonomisk politik. Stora offentliga underskott, höga räntor och ett lågt förtroende för svensk ekonomi utgjorde definitivt inga goda förutsättningar för tillväxt och nya arbeten. Regeringens saneringsprogram för de offentliga finanserna, som med vårpropositionens förslag omfattar 126 miljarder kronor, innebär en förbättring av de offentliga finanserna som saknar motstycke bland BNP 1993 till balans 1998. Denna politik har starkt medverkat till att återupprätta förtroendet för svensk ekonomisk politik. Ett konkret uttryck för detta är det senaste årets räntenedgång och kronförstärkning. Räntorna på femåriga statsobligationer har fallit från ca 11 % i april 1995 till ca 7,5 % i dag. Kronan har stärkts med ca 15 %. Sedan årsskiftet har riksbanken sänkt styrräntan från 8,9 % till 6,7 %. Budgetskonsolideringen är inte ett uttryck för ett snävt kameralt synsätt. Sunda statsfinanser och prisstabilitet ger en god samhällsekonomisk grund för en hållbar ekonomisk tillväxt och en hög sysselsättning. De utgör därmed nödvändiga delar av regeringens tillväxt och sysselsättningspolitik. Saneringen av de offentliga finanserna är dock inte tillräckligt för att skapa förutsättningar för tillväxt och nya jobb. Svensk ekonomi har ett antal problem som det är angeläget att komma till rätta med. Att minska arbetslösheten är regeringens främsta uppgift. För detta krävs att vi förmår bryta den alltför låga tillväxt och svaga långsiktiga produktivitetsutveckling som under de senaste decennierna kännetecknat Sverige liksom många andra OECD-länder. Den svenska arbetsmarknaden skall präglas av en välutbildad arbetskraft, goda möjligheter till omställning och vidareutbildning samt hög flexibilitet. Utbildningen skall förbättras och byggas ut. Den reguljära utbildningen byggs ut med 130 000 platser. Det gäller dels 100 000 platser i den kommunala vuxenutbildningen för att ge människor med låg utbildningsnivå en chans att förbättra sina kunskaper och därmed sina möjligheter på arbetsmarknaden, dels 30 000 nya platser i högskolan. Denna utbyggnad av vuxenutbildningen och högskolan avlöser de tillfälliga utbildningsplatser som har finansierats med arbetsmarknadspolitiska medel. Arbetsmarknadspolitiken skall effektiviseras ytterligare. Ett omfattande utredningsarbete inom detta område har redovisats under våren och bildar underlag för den planerade sysselsättningspolitiska propositionen. Det är också nödvändigt att förbättra lönebildningen så att vi kan få en lönekostnadsutveckling på god europeisk nivå vid låg arbetslöshet. Lönebildningen är av avgörande betydelse för möjligheterna att nå tillbaka till full sysselsättning. Ansvaret för detta ligger på arbetsmarknadens parter. Regeringen har tidigare uttalat att parterna gemensamt för regeringen bör redovisa hur lönebildningen skall ge en lönekostnadsutveckling på god europeisk nivå vid en betydligt lägre arbetslöshetsnivå än dagens. Regeringen kommer att träffa parterna den 28 maj för att diskutera dessa frågor. Villkoren för företagande skall förbättras. Regeringen har redan vidtagit flera åtgärder för att främja ett gott näringslivsklimat. De små och medelstora företagens kapitalförsörjning har underlättats bl.a. genom att ALMI och Industrifonden har fått förbättrade utlåningsmöjligheter, genom att ramen för lån till kvinnliga företagare har utökats väsentligt samt genom tillgång till den utlåning som sker via Europeiska investeringsbanken. Regeringen har vidare föreslagit inrättandet av en sjätte AP-fondsstyrelse med goda möjligheter att placera riskkapital i små och medelstora företag. Företagsskatteutredningen har fått tilläggsdirektiv om att analysera och lämna förslag som kan stimulera företagens investeringar. För Sveriges del är utvecklingen i Östersjöregionen av särskild betydelse. Länderna kommer att bli viktiga marknader för svenska företag. Den 3-4 maj möttes regeringscheferna från länderna runt Östersjön på svenskt initiativ i Visby och drog upp riktlinjerna för ett fortsatt samarbete. Området runt Östersjön skall knytas samman genom handel, investeringar och infrastruktur samt genom ett miljöpolitiskt samarbete. Miljöpolitiken spelar en central roll i en strategi för ökad sysselsättning. Det är i samspelet mellan en ambitiös miljöpolitik och ett näringsliv som är berett till omvandling som Sverige kan förnya redan etablerade näringar och finna nya framgångsrika verksamheter. Regeringen är beredd att pröva ytterligare idéer och förslag om en politik för hög tillväxt, minskad arbetslöshet och ökad sysselsättning. Då krävs emellertid förslag som har en konkret innebörd, något som näppeligen uppfylls av de svepande generaliseringar och vagt beskrivna problemområden som finns i Bo Lundgrens interpellation. Det krävs vidare att förslagen är förenliga med en fortsatt ansvarsfull politik för de offentliga finanserna samt att de är förenliga med de värderingar om rättvisa och fördelningshänsyn som omfattas av en stor del av svenska folket.

Fru talman! Jag utgår från att finansministern är medveten om att arbetslösheten har ökat och att jobben minskat jämfört med för ett år sedan. Det innebär att den politik som regeringen nu för uppenbarligen är otillräcklig för att lösa våra problem. Mot den bakgrunden har jag tre ganska konkreta frågor: 1. Erkänner Erik Åsbrink att de dubbla skattekilar som hushållen möter vid köp av tjänster är ett problem som bromsar expansionen av tjänstesektorns framväxt, och tänker han i så fall göra något åt detta? 2. Erkänner Erik Åsbrink att arbetsrätten i allmänhet och turordningsreglerna i synnerhet är ett mycket allvarligt problem främst för mindre och medelstora företag, och är han i så fall beredd att genom lagstiftning få bort detta allvarliga hinder för företagsamhetens möjligheter att skapa jobb? 3. Erkänner Erik Åsbrink att det skulle skada Sveriges anseende som investeringsland om politiska beslut fattades om att lägga ner lönsamma industrianläggningar, och varför är han i så fall beredd att göra det?
Fru talman! Jag har naturligtvis all respekt för att finansministern i sina inlägg inte hinner svara på så många frågor. Jag vågar mig ändå på att ställa ett par frågor till - vi får väl se hur mycket som hinns med. Finansministern talar i sitt svar om det fria fallet 1991-1993. Jag tror nog att vi nu är ganska många som är överens om att inte bara tidigare misstag utan också beslutet att fixera kronan vid ecun, liksom det dogmatiska kronförsvaret som följde fram till fallet i november 1992, bidrog både till den ökade arbetslösheten och till den stora statsskulden. Min fråga blir helt enkelt: Är vi, finansministern, överens om den historiebeskrivningen? Uppenbarligen är vi alla här överens om att det är nödvändigt med budgetsanering. Men det finns i dag en risk för att takten i budgetsaneringen kommer i konflikt med arbetslöshetsmålet på samma sätt som åren 1991-1992. Då skulle jag vilja ställa en fråga.

Till sist: Jag är i likhet med andra uppenbarligen oroad över att sysselsättningspropositionen fördröjs. 1994 om att en stark arbetsrätt är till fördel för sysselsättningen. Fackföreningsrörelsen och de anställda som känner sig trygga och säkra tar ansvar för ekonomi och lönebildning. Det är alltså bra för sysselsättningen. Min enkla fråga är helt enkelt: Är det någonting som har hänt som har gjort att regeringen har ändrat på den bedömningen?
Fru talman! Det var många frågor. Jag är inte säker på att jag hinner svara på alla. Jag konstaterar att Bo Lundgren inledde med att säga att han hoppades att vi inte skulle tala om saneringen av statsfinanserna. Jag förstår detta därför att resultatet av de tre år med borgerlig regering då Anne Wibble var finansminister och Bo Lundgren skatteminister är ganska förfärande. Det är faktiskt vad jag och den socialdemokratiska regeringen håller på med i denna dag: en lång rad mycket svåra och smärtsamma beslut för att sanera det träsk som efterlämnades av den tidigare borgerliga regeringen. Detta är inte något kameralt som skall hållas avskilt från diskussioner om sysselsättning och tillväxt. Jag vill åter betona att det är helt avgörande för att vi skall få en tillväxt och för att vi skall få högre sysselsättning och lägre arbetslöshet i Sverige att vi klarar att fullfölja saneringen av det konkursbo som vi socialdemokrater fick överta hösten 1994. Så och endast så kan vi få fortsatt lägre räntor, vilket i sin tur är en absolut nödvändig förutsättning för att svenska företag i industrin och i andra näringar skall öka sina investeringar och därmed skapa nya jobb. Ni kommer inte undan en sådan diskussion hur ogärna ni än ville föra den. Jag noterade också att Bo Lundgren beskriver den socialdemokratiska utbildningssatsningen som ett försök att tricksa med siffror, närmast att statistiskt få bort människor ur arbetslöshetssiffrorna. Det är naturligtvis inte på det sättet. Utbildningssatsningen, som kanske är den största som har gjorts i modern tid i Sverige, har till syfte att främja sysselsättning och tillväxt i framtiden. Det är bra för de enskilda individerna, och det kommer att vara väldigt många som kommer att få stärka sin kompetens och därigenom hävda sig på den framtida arbetsmarknaden, som kännetecknas av allt större krav på kompetens, allt större föränderlighet. Det är också bra för vårt näringsliv och vårt samhälle att vi får mer utbildad och mer kompetent arbetskraft, som gör att vi kan få upp tillväxten i det här landet. Det handlar inte alls om något friserande av siffror, som Bo Lundgren så föraktfullt beskriver det, utan det handlar om en avgörande offensiv insats för att bygga under en politik för ökad tillväxt och sysselsättning, just det som den här interpellationsdebatten skulle handla om. När det sedan gäller skatter kan jag - jag skall gärna inbegripa Anne Wibble i detta - berömma mig om att ha genomfört en stor skattereform för några år sedan som jag tror på ett avgörande sätt förbättrar förutsättningar för tillväxt och sysselsättning. Det är mer än vad Bo Lundgren kan visa upp, som under sin tid i Finansdepartementet mest satt och perforerade det skattesystem som vi byggde upp genom att införa allsköns avdrag, undantag och särbestämmelser som underlättade för skatteplanering och som i hög grad bidrog till det statsfinansiella moras som vi sedan har hamnat i. Jag är inte beredd - detta som svar på en av Anne Wibbles frågor - att införa särbestämmelser när det gäller hushållens tjänster, om det är pigavdrag eller någonting dylikt. Jag tycker att tjänstesektorn skall konkurrera med varusektorn efter samma skatteregler - höga eller låga skatter, men de skall var likformiga och neutrala. Det var en av de bärande principerna bakom skattereformen. När det gäller arbetsrätten pågår nu överläggningar med arbetsmarknadens parter som jag hoppas kan leda till någon form av samförstånd. Om inte så blir fallet får regeringen återkomma till frågan senare. Jag hoppas kunna svara på någon av Johan Lönnroths frågor i nästa inlägg.

Fru talman! Under den socialdemokratiska oppositionstiden var Erik Åsbrink s.k. fristående debattör, så han kanske har glömt att Socialdemokraterna då sade nej till många besparingar och själva föreslog - hör och häpna! - ofinansierade skattesänkningar. Sanningen är den att om de socialdemokratiska förslagen hade gått igenom hade statsfinanserna nu varit i ett mycket värre skick. Så det var en evig tur att det var en borgerlig regering då. Jag delar inte Johan Lönnroths uppfattning att det nu skulle vara bra att försena budgetsaneringen. Det vill jag också ha sagt. Finansministerns ekonomiska politik tycks gå ut på att få lägre räntor genom budgetsanering. Det är förvisso bra, men det räcker inte. Vi har, som Erik Åsbrink själv anförde, haft mycket lägre räntor tidigare och ändå haft en dålig tillväxt. Så det krävs mer. Utbildningssatsningar är säkert också mycket bra, även om man kan diskutera kvaliteten i det som nu föreslås. Men framför allt tar sådana satsningar lång tid. Man kan inte tro att man kan få bukt med dagens eller ens morgondagens arbetslöshetsproblem genom utbildningssatsningar. Det tar mycket längre tid än så. Så det krävs uppenbarligen mycket mer. Erik Åsbrink, där - men inte beträffande momsen tydligen, för matmomsen är ju lägre - där skall likformig skatt gälla, trots att en skattelindring där faktiskt skulle skapa en mycket starkt växande tjänstesektor. Vad gäller arbetsrätten och turordningsreglerna passar han, trots att det är ett område där det verkligen skulle vara angeläget med aktivitet och initiativ från regeringen. Och i fråga om Sverige som investeringsland och den kapitalförstöring som det innebär att lägga ned lönsamma och fungerande industrianläggningar säger han ingenting. Det tycks mig tyvärr som om finansministern är väldigt tomhänt, vilket är att beklaga för de arbetslösa.

Fru talman! Jag skall börja med att svara på några av Johan Lönnroths frågor. Jag tycker att det är en förenklad historieskrivning att säga att kronans knytning till ecun 1991 var ett misstag. Av olika skäl hade det inte varit möjligt att hålla pris och kostnadsökningar i Sverige under kontroll under ett antal år dessförinnan, och det gjorde att den här anknytningen, när den kom till sist, var svår att vidmakthålla. Man kan inte isolerat rycka loss detta ur ett längre skeende och beskriva själva beslutet som ett misstag, utan det är ett långt mer komplext förlopp som ligger bakom detta beslut. Jag anser inte att vi skall senarelägga eller fördröja budgetsaneringen. Jag tror att det är väldigt viktigt att vi genomför den såsom det är tänkt, så att vi kan återskapa en balans i de offentliga finanserna 1998. Jag tror att detta är nödvändigt för att vi varaktigt skall kunna hålla nere inflationen, pris och kostnadsökningar, för att vi skall kunna få lägre räntor och den vägen - inte som enda åtgärd men som en viktig åtgärd - få underlag för en högre tillväxt och för ett skapande av nya jobb i svenskt näringsliv. Därför ser jag det som viktigt att vi fullföljer den här politiken. Då kommer jag på nytt osökt in på mina övriga två meddebattörer. Det är en mycket märklig historieskrivning när de två personer som hade det högsta ansvaret för den ekonomiska politiken och för budgetpolitiken under de borgerliga regeringsåren säger att det egentligen skulle vara den socialdemokratiska oppositionen som är ansvarig eller att allting skulle ha blivit så mycket värre. Sanningen är ju att när vi har borgerliga regeringar i det här landet åstadkoms det på några få år en förstöring av våra statsfinanser som saknar motstycke, som aldrig någonsin har inträffat under alla de år då vi har haft socialdemokratiska regeringar. Mellan 1976 och 1982 var det en borgerlig regering som förde upp underskottet till bland de största i industrivärlden. En socialdemokratisk regering fick sanera detta underskott. Sedan upprepades tyvärr hela förloppet - fast det den gången blev ännu värre - mellan 1991 och 1994, och en socialdemokratisk regering har fått ta itu med detta. Det går inte att på ett trovärdigt sätt plädera för skattesänkningar - vi har nu hört ett antal sådana förslag eller antydningar, framför allt från Bo Lundgren men även från Anne Wibble - när man var med om att låta de offentliga utgifterna skjuta i höjden så att de översteg 70 % av bruttonationalprodukten när de borgerliga partierna lämnade ifrån sig regeringsmakten. Det måste finnas något samband mellan utgifter och inkomster, och det är det som ni inte har förstått eller i varje fall inte har kunnat tillämpa i praktisk handling. Det är i stället en socialdemokratisk regering som får ta itu med den svåra och mödosamma uppgiften att bringa utgifter och inkomster närmare varandra. Det har krävts smärtsamma utgiftsnedskärningar, och det har också krävts skattehöjningar för att vi ändå skall kunna avveckla det här budgetunderskottet. Sedan skapar vi förutsättningar, en större handlingsfrihet inför framtiden - om vi då vill sänka skatter eller öka utgifter. Den diskussionen kan vi föra när vi återigen har en offentlig sektor i balans. Till sist: Det är väldigt viktigt att vi när vi genomför politiska beslut, särskilt sådana som är besvärliga och innebär ett nytänkande, försöker göra det i samförstånd och inte i konfrontation. Det är en fördel om vi kan ha enighet mellan flera partier i riksdagen, det är en fördel om vi kan göra det i samförstånd med arbetsmarknadens parter och inte genom någon typ av krigsförklaring som riktar sig mot parterna på arbetsmarknaden.

Fru talman! Jag tillhör inte dem som brukar älska att citera olika ekonomer, men jag undrar ändå, efter den ganska omfattande debatt som har förts på senare tid kring finansministerns ambition att bli världsmästare i budgetsanering - eller han kanske anser att han redan är det - om inte den ambitionen kan komma i konflikt med arbetslöshetsmålet, speciellt om vi nu går in i en lågkonjunktur. Av LO:s senaste rapport kan man utläsa en mycket stark oro för detta. Man lägger också fram olika förslag bl.a. när det gäller att föra in sysselsättningsmålet i penningpolitiken. Det vore intressant om finansministern hade tid att något ytterligare kommentera den kritiken. Till sist har vi ju också haft en mycket omfattande debatt om arbetsrätten. I dagarna har Handelsanställdas förbund hållit en kongress där man har gjort ganska starka uttalanden där det uttrycks en oro. Det är kanske inte någon krigsförklaring - det är ett alltför starkt ord - men man förstår inte riktigt varför regeringen har ändrat uppfattning ifråga om arbetsrätten. Då vill jag bara upprepa en mycket kort fråga som kräver enbart ett ja eller nej-svar: Höll inte de argument som Socialdemokraterna och Vänsterpartiet var överens om under hösten 1994, när vi gemensamt beslutade att stärka arbetsrätten?
Fru talman! Jag vill först till Johan Lönnroth säga att det visst kan finnas situationer när det kortsiktigt uppkommer en konflikt mellan budgetsanering och arbetslöshetsbekämpning. Långsiktigt är jag övertygad om att en budgetsanering är en helt nödvändig förutsättning för lägre räntor som därmed åstadkommer bättre underlag för ekonomisk tillväxt och för skapandet av nya jobb. Det är därför som jag ser det som viktigt att vi fullföljer budgetsaneringen. Vi är inte världsbästa på budgetsanering. Vi kan bli det. Att eftersträva en sådan titel är inget självändamål. Det beror möjligtvis på att Sverige var världsbäst i budgetunderskott 1993-1994, då den borgerliga regeringen med Anne Wibble och Bo Lundgren hade fått hålla på ett tag. Det har krävts exceptionella åtgärder för att hantera ett exceptionellt stort problem. Det är detta som är bakgrunden till den ganska tuffa och besvärliga politik som vi tvingas föra. Den här debatten har handlat om många olika saker, och tiden medger inte att jag svarar på alla frågor. Jag har i mitt interpellationssvar pekat på en rad viktiga områden där jag menar att det krävs ytterligare tillväxtfrämjande åtgärder. Till dessa åtgärder hör ett fullföljande av budgetsaneringen, men dit hör också mycket annat som jag tidigare har berört. På en del områden finns det redan färdiga förslag framtagna. Det gäller bl.a. den stora utbildningssatsningen där kvalitetsaspekten är viktig. Jag kan försäkra att den socialdemokratiska regeringen och jag själv kommer att fullfölja dessa strävanden. Så långt möjligt försöker vi att göra detta genom uppgörelser med andra partier i riksdagen och utan krigsförklaringar mot de fackliga organisationerna eller mot några andra organisationer. Det har ett värde i vårt land att vi försöker uppnå breda samförståndslösningar.

Fru talman! Andreas Carlgren har frågat mig om planerna på en gemensam valuta och centralbank. Carlgrens första fråga gäller vilka initiativ som regeringen avser vidta för att motverka den centralisering av beslutsfattandet som följer av en gemensam europeisk penningpolitik och en mycket omfattande samordning av finanspolitiken. En valutaunion innebär naturligtvis en centralisering av penning och valutapolitiken. Det är i själva verket innebörden av en valutaunion. De länder som deltar i valutaunionen är överens om att ha en gemensam valuta och därmed också en gemensam penningoch valutapolitik. Någon möjlighet att föra en nationell penning och valutapolitik finns inte i en valutaunion. Därmed finns det inte heller någon möjlighet till ett decentraliserat beslutsfattande i dessa frågor. Det är den restriktion som de länder som ingår i valutaunionen ålägger sig för att kunna få del av valutaunionens fördelar i form av underlättad handel, möjlighet till lägre räntor m.m. Något beslut om huruvida Sverige skall delta i valutaunionen eller ej har ännu inte fattats. Regeringen tillsatte i höstas en kommitté med uppdrag att utreda konsekvenserna av en eventuell svensk anslutning till den tredje etappen i EMU. Slutsatserna från denna kommitté kommer att ingå i underlaget för den svenska riksdagens ställningstagande hösten 1997 om Carlgren utgår i sin fråga från att finanspolitiken i valutaunionen måste bli föremål för en mycket omfattande samordning. Detta är inte korrekt. Av EG fördraget följer att ansvaret för finanspolitiken också för de länder som deltar i valutaunionen ligger kvar på nationell nivå. Det är emellertid väsentligt att alla länder i valutaunionen för en ansvarsfull finanspolitik. Annars kan den ekonomiska och monetära unionen bli instabil. Därför bör länderna i valutaunionen uppfylla vissa krav på sunda offentliga finanser. Det förs nu en diskussion i EU:s finansministerkrets om hur dessa krav skall se ut. Jag är inte för dagen beredd att gå in i detalj i den frågan. En annan sak är att Sverige anser att det finns ett behov av att öka medlemsländernas medvetenhet om hur starkt beroende de europeiska staternas ekonomier är av varandra och om den ömsesidiga påverkan från staternas ekonomiska politik. Carlgrens andra fråga gäller om jag är beredd att förorda de omfattande subventioner genom EU som kommer att krävas för att inte ekonomiska obalanser skall utarma regioner eller länder inom en tänkt valutaunion. Regeringen anser inte att valutaunionen är skäl för nya eller ökade transfereringar över EG budgeten. Det är inte genom subventioner som man får ekonomisk tillväxt eller ökad flexibilitet i ekonomin. Det måste därför råda budgetdisciplin också på Carlgrens tredje fråga gäller vilka initiativ som regeringen kommer att ta för att förhindra att ett genomförande av valutaunionen fördjupar de ekonomiska klyftorna mellan unionens nuvarande medlemsstater och de nya medlemsstaterna i Öst och Centraleuropa. Diskussioner pågår inom finansministerkretsen även om förhållandet mellan länder i valutaunionen och länder utanför unionen - en fråga som brukar gå under beteckningen ins and outs. Dessa diskussioner berör även de öst och centraleuropeiska länderna. Sverige arbetar på detta område för lösningar som minimerar riskerna för splittring mellan länder som deltar i valutaunionen och länder som inte deltar i den. Carlgrens fjärde och avslutande fråga gäller vilka initiativ regeringen avser att ta för att komplettera konvergenskriterierna för ekonomin med krav på sysselsättning och miljö. Konvergenskriterierna skall inte ses som heltäckande ekonomisk-politiska mål. Sådana mer heltäckande mål för den ekonomiska politiken i EU uttrycks i artikel 2 i EG-fördraget. Där finns mål om såväl sysselsättning som miljö. Att koppla samman dessa mål med konvergenskriterierna vore enligt min mening inte ändamålsenligt. Regeringen driver mycket aktivt både sysselsättnings och miljöfrågorna i EU-arbetet. Sysselsättningsfrågorna tas upp i flera sammanhang, bl.a. i den nyligen inledda regeringskonferensen om EG-fördraget. Även miljöfrågorna behandlas i flera sammanhang. Exempelvis driver Sverige på för att få till stånd en gemensam koldioxidskatt i EU som begränsar koldioxidutsläppen.
Fru talman! Jag vill tacka finansministern för svaret på interpellationen. Det handlar ju om vilket Europa och vilken framtid för Sverige som vi vill vara med och skapa. Den ena möjligheten är att vi verkligen gör EU till ett fredsbygge. Då måste det vara en union som gradvis får utvidgas och växa på bredden. Den andra möjligheten - som vore till stor skada för Europas framtid - är att man gör EU mer och mer likt ett stormaktsbygge och att man låter EU växa på höjden och bit för bit överför mer och mer beslutsmakt till den överstatliga nivån. Då blir det fler och fler beslut som flyttas från vår riksdag, utsedd av svenska folket, till en överstatlig nivå där vi kan förhandla om resultaten men där vi riskerar att legitimiteten hos folket minskar vartefter. Jag tror att det är mycket viktigt att låta EU växa på bredden, låta det bli ett fredsbygge, men inte på höjden. Den stora risken med valutaunionen är att den försvårar fredsbygget och försvårar att låta EU växa på bredden. Däremot underlättar den att EU växer på höjden. Jag vill peka på detta, och det är därför jag har ställt interpellationen. Tyvärr kan jag inte känna mig nöjd med Erik Åsbrinks svar. Det är helt uppenbart att om man bildar valutaunionen i den snabba takt som är tänkt, så riskerar de öst och centraleuropeiska staterna att hamna i ett mycket svårt utanförskap. De tvingas agera i skuggan av valutaunionen och euron. De kommer att ha mycket osäkra makroekonomiska förhållanden. Man riskerar att det blir en ny mur mellan ett A och B-lag i Europa. Min fråga gällde vilket initiativ regeringen tänker ta. Men jag konstaterar att Erik Åsbrink inte ger något svar på den punkten utan säger att det inte behövs. Den andra frågan gällde om det skall bli subventioner i unionen. Erik Åsbrink svarade nej, och det är naturligtvis det svar som Erik Åsbrink måste ge. Men är det realistiskt? Alternativet är att släppa fram att löner åker upp och ned, framför allt ned i krislägen, eller att släppa fram stora flyttlass - Göran Persson har ju så vältaligt beskrivit finska skogsarbetare som får flytta till franska vingårdsfarmar. Nu är inte just detta det stora problemet. Möjligen kommer man att tycka att det är ett större problem att tvingas flytta i motsatt riktning. Men risken är ju att valutaunionen blir en flyttlassunion. Den förutsätter en centraliserad penningpolitik, säger Åsbrink. Javisst, men den stora knäckfrågan är ju om det är möjligt att undvika en oerhörd centralisering också av hela den ekonomiska politiken med en sådan centralisering av penningpolitiken. Det är självklart att de ingående länderna blir mycket hårt knutna till varandra, vilket förutsätter en politik som på många sätt likriktas mellan länderna. Det är självklart därför Tyskland talar om detta som vägen för att skapa en politisk union. Men av Erik Åsbrinks svar att döma verkar den svenska regeringen mest oförstående inför den debatt som förs i Europa. Det kan väl ändå inte vara särskilt realistiskt? Också som svar på frågan om vilka initiativ regeringen tänker ta svarar Erik Till sist jobben och miljön: I dag har vi satt upp en ribba med vilken vi hela tiden mäter vår förmåga att klara underskott, spara och se till att hålla låg inflation. Det tycker jag är bra, om vi skall klara den ribban. Men jag förstår inte varför den svenska regeringen inte också vill ha en ribba för att mäta vår förmåga att klara jobb och miljö - annars händer det inget på det här området.

Fru talman! I går läste jag ett mycket intressant inlägg i Dagens Nyheter i frågan om EMU. Det var ett antal konstitutionella synpunkter på EMU-frågans behandling här i riksdagen av ett antal partikamrater till finansministern. Jag har nog tagit del av en och annan kommentar av finansministern i medierna. Min fråga är helt enkelt om finansministern kan tänka sig att också här från talarstolen göra några kommentarer till det inlägg som vi kunde läsa i går.
Fru talman! Jag blev inte riktigt klok på Andreas Carlgrens inlägg och hans syn på EMU. Man får ju skilja på två frågor. Den ena är EMU som sådan, om den kommer till stånd eller inte. Man kan möjligtvis ana att Andreas Carlgren anser att den svenska regeringen på något sätt skall försöka stoppa hela EMU-projektet. Den andra frågan gäller Sveriges förhållande, om Sverige skall gå in som medlem i EMU i den tredje fasen. I den första frågan får man tycka vad man vill. Men jag tror att det är realistiskt att räkna med att Sveriges möjligheter att påverka om projektet kommer till stånd eller inte är nästintill obefintliga. Min bedömning är att den tredje fasen kommer till stånd enligt tidtabellen. Man kan aldrig var hundraprocentigt säker, men jag uppfattar att den politiska viljan hos ett antal tongivande länder i EU är så stark att man kommer att genomdriva detta projekt. Mer oklart i dag är hur många länder och vilka länder som kommer att kvalificera sig för ett sådant medlemskap. I den andra frågan har vi naturligtvis större möjligheter att påverka. Beslut fattas i Sverige, ingen annanstans. Enligt min uppfattning - här knyter jag an till Johan Lönnroths fråga - skall beslutet fattas i denna kammare och inte någon annanstans. Min syn bygger på att vi i Sverige har en parlamentarisk demokrati. Den naturliga beslutsordningen i en parlamentarisk demokrati är att det är Sveriges riksdag som fattar besluten. Det gäller inte minst i stora, svåra frågor som berör många olika politikområden där det handlar om svåra avvägningar mellan en rad olika aspekter och behov, som knappast låter sig avgöras med ett enkelt ja och nej-förfarande. Det är ju den typen av beslutssituation som uppkommer i en folkomröstning. Jag anser alltså fortfarande att mycket starka skäl talar för att beslutet i denna fråga skall fattas av Sveriges riksdag, och detta beslut skall fattas någon gång under hösten 1997.
Fru talman! Om man vill undvika debatten i en stor fråga, så säger man att man inte blir klok på inlägget. Jag tror inte alls att det är så svårt att förstå mitt inlägg. Däremot är det möjligen svårt att svara på frågorna. Om jag utgår från Erik Åsbrinks resonemang, dvs. att vi inte kan påverka om unionen blir av eller inte, borde det väl ändå vara oerhört viktigt för den svenska regeringen att ha en uppfattning om hur man skall undvika de skadliga effekterna av unionen. Om vi kan se att vidgade klyftor mellan ett ekonomiskt A och B-lag i Europa riskerar att drabba de öst och centraleuropeiska staterna, så borde väl ändå den svenska regeringen kunna göra någonting för att försöka motverka detta. Detta måste ju strida mot Sveriges mål med EU-medlemskapet. Men Erik Åsbrink svarar: Nej, det tänker vi inte göra. Om vi ser att det är en risk för centralisering av beslutsfattandet och om vi vet att detta diskuteras för fullt i andra medlemsstater, så borde det väl vara rimligt att den svenska regeringen hade några initiativ för att motverka det. Men då svarar Erik Åsbrink: Nej, det behövs inte. Om man sedan ser att det faktiskt finns en risk för att mycket stora subventioner växer fram inom denna valutaunion - t.ex. den tyska riksbanken varnar för detta - borde väl den svenska regeringen göra någonting för att minska behovet av subventioner och komma med förslag som minskar de spänningar och konflikter som kan bli följden. Men Erik Åsbrink svarar nej. Det borde väl vara naturligt med tanke på Sveriges tradition när det gäller jobb och miljö att säga att vi vill ha en ribba med vilken vi mäter våra insatser när det gäller jobb och miljö, så att något händer konkret. Men Erik Åsbrink svarar: Nej, det behövs inte. Om man vill så litet med det som kan betyda så mycket, måste väl ändå slutsatsen bli att Sverige inte bör vara medlem i denna valutaunion. Det gäller även om den blir av, eftersom vi inte kan påverka det, enligt Erik Åsbrinks beskrivning. Då är den intressanta frågan: Vem skall fatta det beslutet? Erik Åsbrink var ju inne på detta i sitt senaste inlägg. Men det är ju uppenbart för alla oss som har följt denna debatt att tanken är att de socialdemokratiska ombuden på kongressen hösten 1997 skall få ha sin uppfattning om detta. Det är ju inte tänkt att bara denna riksdag skall fatta beslut, utan det är mycket noga genomtänkt inom socialdemokratin att man skall låta kongressombuden fatta besluten i den här frågan. Men som representant för det svenska folket måste man fråga: Varför skall ombuden på den socialdemokratiska kongressen vara med och fatta beslutet men inte svenska folket? Det går ju att hänvisa till parlamentarisk demokrati, men parlamentarisk demokrati har väl aldrig uteslutit att man också lyssnar på folkets råd. Det gäller särskilt i en fråga där man till svenska folket har sagt att vi går med som medlemmar på det villkoret att det hålls öppet i frågan om medlemskap i valutaunionen. Eftersom ni inte tar ställning till detta nu, är det väl rimligt att svenska folket får en chans att säga sitt om detta sedan. Det blir mycket konstigt om man dessutom tänker förbereda grundlagsändringar - om man nu verkligen fullföljer linjen om medlemskap i valutaunionen - som måste beslutas i denna riksdag innan svenska folket går till val nästa gång, vilka skall bekräftas genom beslut efter valet. Här får svenska folket inte den avgörande chansen att påverka själva frågan om medlemskap. Hur kan Erik Åsbrink försvara en sådan linje? Det måste leda till en ganska stor politisk strid kring frågan om medlemskapet i valutaunionen och om de demokratiska förutsättningarna för beslutet.

Fru talman! Jag vill instämma i det som Andreas Carlgren sade. Jag är mycket nyfiken på svaret på frågan. Jag vill också komplettera med ytterligare en frågeställning. Jag har förstått att finansministerns förstahandsalternativ är att det är riksdagen som skall fatta beslutet. Men en klok general bör väl också tänka igenom näst bästa alternativ. Skulle finansministern till äventyrs komma fram till slutsatsen att han förlorar striden om riksdagsbeslut eller folkomröstning, så vill jag ställa en fråga: Om finansministern ställs inför de två alternativen beslutande folkomröstning på valdagen eller folkomröstning som inte är på valdagen - vilket av de båda alternativen skulle finansministern då föredra?
Fru talman! Först vill jag säga att jag faktiskt inte är beredd att ge mig in i några resonemang omkring den där sista frågan. Jag skulle i stället vilja säga att de som tror att folkviljans uttolkning kräver folkomröstningar - kanske ständiga folkomröstningar - nog bör besinna sitt ansvar och tänka igenom hur de vill att vårt demokratiska system skall fungera. Det är farligt om man får det att framstå som att om beslut fattas av Sveriges riksdag är det på något sätt odemokratiskt. Då har man inte efterhört svenska folkets uppfattning. Tänk igenom vad ett sådant yttrande egentligen innebär! Tänk igenom vad det får för konsekvenser om man drar ut det till det yttersta! Vi i Sverige har, på goda grunder menar jag, valt att utforma vårt folkstyre genom ett parlamentariskt system. Det bygger i sin tur på politiska partier. Jag menar att det är ett överlägset system när det gäller att väga samman olika ståndpunkter och aspekter i ofta mycket komplicerade frågor där det handlar om avvägningar, kompromisser och ibland motstridiga önskemål. Den typen av avvägningar låter sig inte göras av enfrågeorganisationer eller genom folkomröstningar där man svarar ja eller nej. Därmed inte sagt att vi aldrig skall ha folkomröstningar. Vi har som bekant haft ett fåtal folkomröstningar i Sverige. Men jag tror alltså att man skall vara väldigt varsam innan man springer ut och kräver folkomröstning i den ena frågan efter den andra med motiveringen att allt annat vore odemokratiskt eller att det vore en bristande respekt för folkmeningen. Sedan vill jag säga att det är väldigt viktigt att göra en distinktion mellan två olika frågor. Den ena är hur beslutet om Sveriges förhållande till EMU skall fattas. Den andra är sakfrågan; om man är för eller emot att Sverige skall gå in i EMU, den tredje fasen. Detta blandas ihop på ett sådant sätt att det ibland framstår som att den som är anhängare av folkomröstning automatiskt är nej-sägare och att den som är anhängare av riksdagsbeslut automatiskt är ja-sägare. Så är det naturligtvis inte, och så skall det inte vara. Det är väldigt viktigt att hålla isär de två frågorna. Sedan vill jag säga till Andreas Carlgren: Sverige är ju pådrivande när det gäller utvidgningen av medlemskretsen i EU. Inte minst vill vi att de baltiska staterna skall tillhöra de nya medlemsländerna. Vi tror att detta är viktigt, och dessa länder vill själva komma med i EU. Man tror inte minst att man vinner ekonomiska fördelar av detta. Men utmåla inte EMU som någon skapare av barriärer mellan det rika Västeuropa och det fattiga Öst och Centraleuropa, och utmåla det inte så att EMU skapar problem som annars inte funnes! Sanningen är ju att dessa klyftor i väldigt hög grad finns i dag. De kommer rimligtvis att finnas i åtskilliga år framöver. Det är inte EMU som skapar dessa klyftor, och inte heller EU. Tanken hos dessa länder är naturligtvis att de genom att komma med som medlemmar i högre grad än i dag skall kunna dra nytta av ett samarbete, och därigenom få tillväxt och börja närma sig den utvecklingsnivå vi har i Västeuropa. Det är det viktiga. En utvidgning av EU skapar onekligen en rad problem som måste lösas och som bör lösas innan dessa länder går med. Då tänker jag inte minst på det oerhört vidlyftiga subventionssystem vi har inom den gemensamma jordbrukspolitiken. Om det regelsystemet förblir oförändrat kommer dessa budgetar att sprängas. Det skulle leda till mycket kraftiga utgiftsökningar när de nya medlemsländerna går in. Den saken måste vi lösa under alla omständigheter.
Fru talman! Först vill säga något om utvidgningen som Erik Åsbrink talade om. Jag måste ställa frågan om Erik Åsbrink kan ge ett enda skäl för synen att valutaunionen skulle minska risken för klyftor mellan de nuvarande medlemmarna i EU och de tilltänkta nya medlemmarna i Central och Östeuropa? Sedan har vi nu fått besked att regeringen inte tänker vidta några åtgärder för att motverka den centralisering som valutaunionen skulle kunna riskera att leda till. Regeringen tänker inte vidta några åtgärder som gör att vi får miljö och jobb - mätbara och på det sättet viktiga faktorer inom EU - kopplat till valutaunionen. Regeringen vill inte vidta några åtgärder som minskar risken för spänningar som skulle kunna leda till stor lönerörlighet upp och ned och till flyttlass inom valutaunionen. Jag måste säga att jag hade trott att Erik Åsbrink ändå något skulle ta vara på möjligheten att nyansera sina svar i den delen. Det har han inte alls gjort, och det förvånar mig. Då kommer man till sist till frågan. Det är inte så att vi kräver folkomröstningar i än den ena än den andra frågan. Det är ett oerhört förenklat sätt att vifta undan den debatten på. Det här är väl en av de absolut största frågor som Sverige har haft att avgöra - minst lika stor som själv medlemskapet i EU. Jag tror att vi egentligen delar den uppfattningen, och jag tror att det är svårt att förklara för svenska folket varför man skulle ha folkomröstning om medlemskapet i EU men inte om detta. Skall Erik Åsbrink försvara den ståndpunkten samtidigt som man kanske genomför folkomröstning i just den frågan i Danmark? Samtidigt genomför man kanske folkomröstning i Storbritannien. Skall verkligen Erik Åsbrink driva en nej-linje i folkomröstningsfrågan så hårt att han riskerar att få ett tvingande beslut i riksdagen om att folkomröstning ändå skall genomföras? Vore det inte bättre att lyssna på det demokratiska kravet i förtid, och inte låsa sig så oerhört hårt för ett nej?
Fru talman! Jag har inte avvisat tanken på en folkomröstning i varje läge. Vad jag reagerar mot är den vårdslösa argumentation som förekommer. Jag påstår inte att mina meddebattörer har ägnat sig åt den, men den finns på andra håll. Det framställs närmast som odemokratiskt om frågor, även viktiga frågor, avgörs i Sveriges riksdag. Det bär väldigt långt om man drar ut konsekvenserna av ett sådant yttrande, och jag menar att inte minst vi som befinner oss i denna kammare - men även andra - bör besinna detta. Den parlamentariska beslutsprocessen är i allra högsta grad i överensstämmelse med god demokrati. Jag menar att det är ett omistligt och bärande inslag i svensk demokrati. Det får inte beskrivas på det sättet att man om man avvisar en folkomröstning i en viss fråga, den må vara stor eller liten, har brist på respekt för demokratin eller folkstyret. Det var det jag ville framföra. Tillbaka till de potentiella nya medlemsländerna i EU från Östeuropa och Centraleuropa. Jag noterar nu att Andreas Carlgren backar litet. Tidigare fick vi höra att skapandet av EMU, den tredje fasen, skulle innebära ett antal nya hinder och ökade klyftor. Nu begränsade sig frågan till att jag skulle visa i vilken mån EMU kan minska de nuvarande klyftorna. Det är onekligen en helt ny frågeställning. Jag kan inte se att EMU ökar några klyftor. Om man tror att EMU bidrar till ett stärkt samarbete mellan de länder som klarar att uppfylla konvergenskraven är det gynnsamt för tillväxten i Europa, och därmed också rimligtvis för länderna i Öst och Centraleuropa. Det viktiga är att Sverige är, och fortsätter att vara, mycket aktivt för att hjälpa de länder som vill komma in i EU och att vi sedan utformar en politik som gör det möjligt att minska klyftorna och att öka handeln och tillväxten i den här delen av Europa. Det kommer vi att göra oavsett vad som händer med EMU i framtiden.

Fru talman! Widar Andersson har ställt följande frågor till mig. När det gäller den första frågan vill jag säga att det pågår ett omfattande utredningsarbete. Regeringen har uppdragit åt 1992 års företagsskatteutredning att utreda frågan om en lättnad i beskattningen av intjänad bolagsinkomst. Utredningen har i uppdrag att i första hand undersöka om en generell lättnad kan införas på bolagssidan och i andra hand - om en generell lösning inte visar sig möjlig att åstadkomma - att lämna ett förslag om en lättnad för de små och medelstora företagen. Företagsskatteutredningen kommer således att i vart fall lämna ett förslag som omfattar de små och medelstora företagen. Det är regeringens avsikt att efter sedvanlig remissbehandling ta ställning till om en lättnad av det antydda slaget skall införas och den omfattning som en sådan lättnad lämpligen bör ha. När det gäller den andra frågan om nyföretagandets s.k. projektekonomi vill jag börja med att erinra om att regeringen senast i vårpropositionen uttalat att arbetsrätten behöver förändras och ges en ändamålsenlig utformning. Reglerna bör spegla en rimlig avvägning mellan löntagarnas behov av skydd mot godtyckliga och diskriminerande beslut och företagens behov av att kontinuerligt kunna anpassa sin organisation och sin arbetsstyrka till förändrade förutsättningar och behov. De bör vara utformade så att de inte försvårar för företagen att expandera och nysatsa. Arbetsrättskommissionen, under ledning av ordföranden Tony Hagström och med representanter för arbetsmarknadens parter, har haft i uppdrag att finna former för hur parterna själva i så stor utsträckning som möjligt genom kollektivavtal kan utforma de arbetsrättsliga reglerna så att de fungerar väl i praktiken och blir så enkla och effektiva som möjligt. Ordföranden rapporterade till regeringen den 10 maj att både arbetsgivarnas och arbetstagarnas representanter i kommissionen har sagt nej till ordförandens slutförslag till rekommendation. Representanter för regeringen för nu samtal med parterna om arbetsrättens fortsatta hantering. Jag är i avvaktan på att dessa samtal slutförs inte beredd att gå in ytterligare på denna fråga. Den tredje frågan gäller eventuella reformer för att underlätta aktieköp i det egna företaget. På det området gäller sedan årsskiftet en särskild lag som ger rätt till skattereduktion för riskkapitalinvesteringar. Bestämmelserna i lagen ger den enskilde företagaren rätt till skattelättnad vid köp av aktier i det egna företaget. Lagen är tidsbegränsad. Regeringen uttalade i proposition 1995/96:25 följande: "Avsikten är alltså att riskkapitalavdraget skall avlösas av permanenta lättnadsregler som skall utredas av 1992 års företagsskatteutredning. I ekonomiskt och skattesystematiskt avseende är de båda typerna av åtgärder svåra att förena, eftersom det inte är lämpligt att samtidigt ge skattelättnader såväl vid tillskott av kapital som vid beskattningen av kapitalets avkastning." Regeringen kommer att ta ställning till behovet och lämpligheten av lättnader i beskattningen inom företagssektorn sedan Företagsskatteutredningen har lämnat sitt förslag.
Fru talman! Jag tackar för svaret. Det belyser möjligen ett hotande systemfel i svensk politik. Jag har som folkvald ställt frågor och byggt under dem med en analys, visserligen mycket kortfattad, över hur jag uppfattar en del av marknadsekonomins och samhällets problem. Finansministern berör inte nämnvärt analysen och frågorna hänvisas till utredningar. Fru talman! Jag har all respekt för utredningar. I en förhandlingsdemokrati som vår finns det inte en fråga av betydelse som inte förekommer i utredningsväsendet. Detta är naturligtvis oftast en styrka. Det är naturligtvis inte fel att ha kunskaper när man skall fatta avgörande beslut. Men diskussionen kan inte stanna med det. Det som mycket förtjänstfullt kan diskuteras i Göteborgs operahus borde i alla fall fragmentariskt också kunna luftas i det svenska parlamentet. Bakom mina frågor döljer sig en växande oro. Jag anser mig, tillsammans med många andra naturligtvis, lägga märke till hur gapet vidgas mellan vad som realt händer i världsekonomin och den politiska offentliga diskussionen. Den här hotande, växande klyftan kan åtminstone inte jag enbart binda till olika regeringar. Visst har vi väl alla begått misstag av olika slag, t.ex. införandet av de dynamiska effekterna i det tidiga 70 talets finansplaner i stället för att då kanske inleda en sanering. Vidare har vi Fälldins rekorddevalvering 1976, Bohmans ändring av utlandslånenormen i mitten på 70-talet, Palmes och Feldts stora devalvering, regeringen Bildts sociala ignorans och ekonomiska lättsinne osv. Vi kan alla efter tycke och smak stapla misstag som har begåtts, men det som jag eftersträvar med min interpellation är ändock en litet mer långtgående diskussion om vad vi gör i det nya läge som faktiskt råder i den ekonomiska basen. Förändringstrycket utifrån de internationella marknaderna är mycket stort, och det har accelererat under 10-15 år. Men i avsaknad av ett tydligare politiskt ledarskap vänder sig många människor i oro, ängslan, förtvivlan och kanske i vrede mot mycket av det som händer och sker i dag. Det naturliga motståndet - man vet vad man har, men inte vad man får - exploateras av konservativa krafter i samhällsstrukturen. Jag ser hotande konfrontationer i det svenska samhället här. Jag tror inte att dessa hotande konfrontationer och ökande sociala klyftorna går att lösa på något annat sätt än genom en ökad tydlighet i ledarskapet. Fru talman! Grundläggande i allt ledarskap, inte minst i det politiska i de besvärliga tider som vi har, är en ökad tydlighet. Låt mig ta ett brännande, viktigt och för alla medborgare angeläget exempel. Regeringen har ju lovat att halvera den öppna arbetslösheten inom mindre än fyra år. Detta löfte skall enligt regeringen själv - det har man sagt upprepade gånger - uppfattas bokstavligt. Regeringen skall således inom den närmaste tiden presentera förslag som kan bidra till ett sådant klimat för arbete, företagande och studier att många fler människor än i dag kan försörja sig. I dag är trenden dess värre den motsatta. De långtidsarbetslösa blir fler och arbetskraften minskar för varje månad, dvs. de av oss som är mellan 16 och 65 år och deltar i arbetskraften. De är uppenbart att de gamla fårorna inte gäller längre. Det reglerade lönearbetet - det har inte med saken att göra om det är sex eller åtta timmar - viker för en mängd nya anställningsformer. Jag skulle vilja skicka med en fråga. Borde inte regeringen göra den bedömningen att man har allt att vinna på en ökad tydlighet och därmed vara ännu tydligare i sin avsiktsförklaring vad gäller reglerna på arbetsmarknaden framöver?

Fru talman! Jag får beklaga att Widar Anderssons interpellation på det här sättet genererar en längre moderat drapa om hur skattepolitiken borde vara utformad. När det gäller dubbelbeskattningen har jag i olika sammanhang uttryckt min uppfattning, som jag står fast vid: Jag ser starka skäl som talar för att avveckla dubbelbeskattningen. Men det finns en rad svåra frågor som måste hanteras, och som håller på att hanteras. Innan vi har sett lösningar på de problemen kan och vill inte jag föreskriva hur ett förslag ser ut. Det handlar om tekniska problem, om avvägningar mellan mindre och större företag, om en ansvarsfull finansiering och om en fördelningspolitisk utformning som är rimlig och försvarbar. Inte minst på den sistnämnda punkten är jag övertygad om att vi aldrig kommer att få med oss moderaterna. Det är i stället någonting som vi socialdemokrater, kanske i samverkan med andra partier, själva får hitta en bra lösning på. Mera generellt vill jag till Widar Andersson, som efterlyser ett tydligt politiskt ledarskap, säga: Jag kan inte annat än instämma när det uttrycks i så allmänna termer. Visst är det bra med ledarskap, också inom politiken. Men här, liksom på andra håll, gäller det en avvägning - å ena sidan att vara beredd att gå före och peka ut i vilken riktning man tycker att vi skall gå, å andra sidan att inte tappa kontakten med väljare eller med medlemmar, vilka man nu företräder. Avlägsnar man sig för långt kan man inte utöva ett ledarskap. I vår demokrati går det inte att genomföra åtgärder, går det inte att ompröva gamla etablerade system, om man inte på ett rimligt sätt har fått en förståelse och förankring för att åtgärderna är nödvändiga. Ibland innebär det att det tar litet tid. För oss som är otåliga innebär det att utvecklingen inte går fullt så fort som man skulle vilja. Men jag menar att det är ett nödvändigt inslag i en levande demokrati att man uppnår den nödvändiga förankringen och förståelsen för att man skall kunna genomföra de politiska förändringar som man vill åstadkomma.
Fru talman! Alldeles självfallet förutsätter hela den demokratiska processen ett ganska starkt drag av långsamhet. Det ligger inbyggt i demokratin. Självfallet är det så. Men de olika förslagen, de olika huvudinriktningarna inför framtiden, måste tydliggöras på ett annat sätt. Det har inte så mycket med otålighet som med förutsättningar för det öppna demokratiska samtalet att göra. Om det förs ett slags samtal i slutna sammanhang eller på seminarier samtidigt som man försöker hitta andra former av motsättningar och konflikter i den öppna publika debatten så försvåras medborgarnas förståelse och undergrävs förtroendet. Sverige är naturligtvis fortfarande ett ledande industriland. Vi har under hela 1900-talet haft en väldigt god position som industriland. Då förstår man också att de socialdemokratiska regeringar som i huvudsak har styrt Sverige sedan rösträtten har fört en väldigt god industripolitik. Det ligger i sakens natur. Jag hävdar att det har varit rationellt av den tidigare svenska socialdemokratin att inrikta sig på i huvudsak de stora företagen. Därför har vi också institutioner, arbetsrättslagstiftning, skattelagstiftning och diskriminering - det handlar om det när det gäller fåmansföretagande och enskilt ägande i svenskt näringsliv. Det har byggts upp under årens lopp eftersom de stora företagen har betytt oerhört mycket för svensk ekonomi. Det gör de fortfarande. Men framför allt har de anställt nästan varenda människa. I dag är förhållandena helt annorlunda. Då måste nya institutioner byggas. Jag menar att en av de viktigaste sakerna där regeringen måste vara tydlig, är att försöka bryta ned den mur eller motsättning som man i den allmänna debatten försöker sätta upp mellan arbete och företagande å ena sidan och välfärd och fördelning å andra sidan. Arbete och företagande har ju alltsedan jägar och samlarsamhällena, alltsedan vi reste oss på två ben, varit centralt - först det, sedan fördelningspolitik.

På dessa arbetares insatser under mellankrigstiden har vi levt gott mycket länge. Men nu naggas detta i kanten. I en stad som Malmö står nästan 40 % av de mellan 16 och 65 år utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Så är det i bygd efter bygd. Det vet vi, allihop. Då måste frågan om arbete och företagande stå i förgrunden. Det är den enskilde, inte kollektivet, som bryter fram samhället. Därför tycker jag faktiskt att det brådskar med initiativ. Vi kan inte vänta på att Företagsskatteutredningen blir klar mot slutet av år 1997. Det brådskar med initiativ som mer gynnar det enskilda företagandet, fåmansföretaget och de onoterade företagen - de som nu bryter fram och förhoppningsvis skall bilda underlag för växande välstånd och välfärd också in på tvåtusentalet.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

Men jag vill samtidigt ändå peka på riskerna med att ställa små och stora företag mot varandra. Jag påstår inte att Widar Andersson har gjort det, men man kan ibland i den övriga debatten höra att det skapas ett slags motsatsställning, som snarast går ut på att vi nu skall börja missgynna de stora företagen litet mera. Jag tror inte på detta. Jag tror att stora och små företag i hög grad lever i symbios. De små företagen är ofta underleverantörer till de stora företagen. Den enkla sanningen är den att vi i Sverige behöver livskraftiga och dynamiska såväl stora och medelstora som små företag. Vi får inte låta oss lockas in på en politik som innebär att vi skall skapa sämre betingelser för stora företag - om nu någon föreställer sig detta. Widar Andersson säger att det är bråttom. Ja, det kan också jag tycka ibland. Samtidigt möter man många gånger den motsatta reaktionen. Det går för fort, och folk hänger inte med i samhällsutvecklingen. Om sanningen skall fram vill jag säga att det nog hänt att det lagts fram mindre väl genomarbetade förslag. Jag skall inte peka ut någon särskild regering; jag tror att det kan gälla olika regeringar. Man har haft litet för bråttom och har sedan fått ändra i efterhand. Jag tror faktiskt att det svenska utredningsväsendet är något mycket positivt. Vi har den traditionen, som jag tycker att vi skall hålla fast vid, att noga penetrera och analysera olika förslag innan vi till sist lägger fram dem i form av propositioner i riksdagen. Det må ta litet extra tid, men jag tror att det är tid som man ofta vinner tillbaka många gånger om längre fram. Som sagt: Förankringen i och förståelsen hos svenska folket för nödvändiga åtgärder är något oerhört viktigt. Utan den går det inte att genomföra en sådan här politik för förändring och förnyelse. Till Bo Lundgren, som här talar mycket om vikten av att gynna eget kapital, vill jag säga att det ju låter vackert. Jag erinrar mig att moderaterna ännu så sent som i slutet på 80-talet pläderade i denna kammare för en skattepolitik som innebar att man skulle sänka marginalskatten på arbets och kapitalinkomster men behålla den högre avdragsrätten för lånade pengar. För denna avdragsrätt skulle alltså gälla en högre procentsats än den som man tillämpade på inkomster. Denna fullständigt vanvettiga tanke var faktiskt på fullt allvar den moderata skattepolitiken i slutet på 80 talet. Om något hade gynnat lånat kapital på bekostnad av ägarkapital är det väl detta. Dess bättre genomfördes aldrig en så vanvettig skattepolitik. Frågan om dubbelbeskattningen skall vi föra i hamn. Jag är övertygad om att vi kommer att lyckas med den saken. Jag tror inte att vi kommer att göra det med moderat stöd när den frågan blir aktuell. Jag tror inte att vi någonsin kommer att få något samförstånd när det gäller fördelningsaspekterna. Jag får här höra av Bo Lundgren att det inte är något fördelningspolitiskt problem att sänka skatten på vissa kapitalinkomster. Jo, det är visst ett fördelningspolitiskt problem. Jag tror dock att vi skall lösa detta. Vi skall anstränga oss för det, men därvidlag får vi ingen hjälp av moderaterna.